Herr talman! Sverige är som bekant ett litet land med högt specialiserad produktion och med ett mycket starkt importoch exportberoende på flera varuområden. En öppen internationell handel är ett avgörande villkor för ett land med dessa förutsättningar. Ett stort antal människor är sysselsatta i företag med huvudsaklig avsättning av produkterna utanför landets gränser. För dessa, liksom för de industriföretag som behöver importera komponenter för sin tillverkning, spelar utrikeshandeln en viktig roll. Importberoendet inom den svenska industrin är betydande. Importinnehållet i tillverkningsindustrins produkter uppskattas ofta till 50 26. Tidigare i dag har Volvo nämnts som det kanske mest framstående exemplet på stort importberoende. Mot denna bakgrund skulle en mer protektionistisk världshandel innebära problem för ett land som vårt. Den inhemska marknaden är för liten för att kunna utgöra en sluten enhet. Herr talman! Under de senaste veckorna har en del av den svenska exporten varit föremål för och vållat en ganska stor debatt. Den avslöjade vapensmugglingen från Bofors har blivit en ”affär” som skakat vårt land. Statsrådet Gradin förbigick detta helt i sin och regeringens deklaration. Utan tvivel har Sveriges anseende skadats. Bofors har genom vapensmugglingen åsamkat både sig självt och Sverige en smutsfläck som det kommer att ta lång tid att tvätta bort. Vapenexport från Sverige är i princip förbjuden. Förbudet är dock förenat med möjlighet till dispens efter prövning i varje enskilt fall. Grundförutsättningen för att vapenexport skall kunna tillåtas är att den sker till länder som inte befinner sig i konflikt eller hotas av konflikter liksom att vapnen inte kan förväntas bli använda för förtryck av mottagarlandets invånare. Det här är en oerhört viktig princip. Bevisligen har nu svenska vapen hamnat i fel länder och fel händer. Vissa svenska direktörer tycks ha spelat hasard med den svenska lagstiftningen och den svenska trovärdigheten som insats. I debatten har nu också höjts röster för att vi helt skall slopa svensk vapenexport. Tunga skäl talar emellertid för att Sverige skall tillåta export av vapen i vissa fall. Vårt eget vapenbehov kräver inhemsk produktion. Detta i sin tur är av betydelse för trovärdigheten av vår neutralitetspolitik. Vi måste begränsa vårt beroende av omvärlden, minska vår sårbarhet. Till detta kan läggas det rent principiella argumentet att andra länder, som upprätthåller ett försvar i samma fredliga syfte som vi själva, också bör ha samma rätt som vi att göra anspråk på att kunna köpa vapen på världsmarknaden. Att under inga omständigheter tillåta vapenexport men själva uppträda som köpare av vapen kan med skäl uppfattas som hyckleri. Reglerna för svensk vapenexport har varit föremål för översyn och skärpning vid flera tillfällen. Trots detta uppvisar systemet fortfarande betydande svagheter och brister. Det är därför motiverat att göra en ny, samlad översyn av principerna för svensk vapenexport. I gårdagens kvällseko hörde jag statsministern säga: ”Det kan komma att handla om att skärpa kontrollen.” Det räcker inte. Det får inte stanna vid att det kan komma att handla om det, utan det måste handla om skärpt kontroll. En översyn måste ha som utgångspunkt att vapen inte säljs till länder, som är inblandade i någon form av yttre eller inre konflikt eller som löper risk att bli det inom en inte alltför avlägsen framtid. Kraven på garantier mot vidareexport till sådana länder måste också skärpas. En självklar regel borde vara att all export till länder, varifrån det förekommer vidareexport i strid mot slutförbrukarintyget, omedelbart stoppas. De nu aktuella vapenaffärerna visar att kontrollen har varit otillräcklig. Tillräckliga utredningsresurser krävs nu för att utreda den aktuella exporten. Frågan om överträdelser av svensk lagstiftning är nu föremål för utredning, exempelvis av Stig Age. Jag tycker det finns skäl att göra en sådan, men denna utredning tar för lång tid på sig. Det finns således skäl att påskynda utredningsarbetet. Den medborgarkommission som skall tillsättas är befogad. Centern ställer sig bakom detta beslut och har också efterlyst åtgärder i den riktningen. Nu måste alla kort läggas på bordet. Det får inte kvarstå några som helst oklarheter eller misstankar om att någonting har dolts i den här affären. De personer som skall framträda inför riksdagens konstitutionsutskott måste tala om vad de verkligen vet om nu aktuella vapenexporter. Herr talman! Det finns skäl att säga att vårt land är för bra för att förvandlas till ett träsk av skumma vapenaffärer. Därför måste politiker och myndigheter medverka till att röja upp i det kaos som uppkommit. Förtroendet för svenskt näringsliv måste återställas. De lagar och villkor för export av vapen och krigsmateriel som riksdagen fastställt måste följas. Herr talman! En öppen och fri handel är bara ett av flera medel för att uppnå ett fungerande samhälle. Frihandel kan alltså inte vara ett mål i sig, även om det ibland tycks så i debatten. Då denna handel kommer i konflikt med andra mål blir det nödvändigt med modifieringar. Debatten om frihandeln får inte gälla ytterligheterna: total protektionism kontra total frihandel. Ibland får man det intrycket när man lyssnar på debatten här hemma. Sverige måste vid utformningen av sin handelspolitik ta sociala, miljömässiga, hälsopolitiska, regionalpolitiska och säkerhetspolitiska hänsyn. De internationella avtal som Sverige undertecknat medger vissa möjligheter till undantag från frihandel, s.k. undantagsklausuler, t.ex. vid betalningsbalanskriser och liknande. Däremot saknas skyddsklausuler, som tar andra miljömässiga eller sociala hänsyn, exempelvis möjligheter till åtgärder mot import av produkter som framställs genom barnarbete eller import på livsmedelsområdet av produkter som har tillsatser vilka är förbjudna här i Sverige. Av beredskapsskäl är det också nödvändigt att slå vakt om de inhemska produktionsmöjligheterna när det gäller livsmedel, kläder, skor etc., varor som måste finnas tillgängliga inom landet i händelse av en avspärrningssituation. I regeringens deklaration säger statsrådet Anita Gradin att det behövs ett skydd för svensk tekoindustri, och det är bra. Men signalerna att stegvis trappa ned skyddsåtgärderna måste vägas mot de vitala intressen som finns i tekobygder och tekobranscher. Om inte gällande restriktioner fanns för jordbruksoch trädgårdsnäringen skulle dessa näringar råka i stora svårigheter. Detta är oerhört viktigt att betona. I debatten förekommer ibland förslag som, om de skulle förverkligas, skulle innebära dödsstöten för de areella näringarna. Nic Grönvall ville tidigare i dag riva nästan alla broar och restriktioner. Jag reagerade mot det budskapet. U-länderna och deras roll i världshandeln tycks ha kommit i bakgrunden av den handelspolitiska debatten. Intresset koncentreras främst till Västeuropa och det arbete som pågår inom EG. Frihandelssystemet kan emellertid leda till negativa effekter när det gäller fördelningen av ekonomiska resurser mellan industrioch utvecklingsländer. En öppen och fri världsmarknad får inte förstärka den obalans som råder mellan ioch u-länder. U-ländernas sårbarhet och ofta sämre konkurrensförmåga har inneburit svåra påfrestningar på många u-länders ekonomi. Det finns därför skäl att vi i Sverige aktualiserar frågan om konsekvenserna för relationerna mellan ioch u-länder av en öppen och fri handel. Den frågan får hanteras i olika internationella organ. Enligt centerns uppfattning har Sverige ett stort ansvar för att detta också sker. Här har tidigare hörts hurrarop för ett ja till Europa. För balansens skull tycker jag att det finns skäl att också säga ja till de fattiga länderna. Sydafrikas svarta människor lider under apartheidsystemets förtryck. Förslaget om förbud mot handel med Sydafrika är välkommet. Dess värre tog regeringen lång tid på sig innan förslaget lades på riksdagens bord. När centern aktualiserade frågan sommaren 1986 möttes vi inte av någon större förståelse. Dess bättre har förslaget nu fått anslutning från flera partier. Sverige har under tiden efter andra världskriget inom neutralitetspolitikens ram eftersträvat omfattande deltagande i det ekonomiska samarbete som vuxit fram i Västeuropa. Vi har också aktivt verkat för att stärka det nordiska samarbetet. Vi i centern tycker att Norden som hemmamarknad måste få en ökad betydelse. EG-kommissionens handlingsplan, den s.k. vitboken, kommer nu att ställa nya krav på vårt land. Men det får inte innebära att vi villkorslöst går in i ett fördjupat samarbete med EG. Den revision av Romfördraget som nu trätt i kraft innebär bl.a. att det utrikespolitiska samarbetet stadfästs i Romfördaget. EG länderna skall enligt detta gemensamt söka formulera och genomföra en europeisk utrikespolitik. Jag vill påminna om detta, därför att det ibland i debatten om Sverige och EG bortses från de utrikespolitiska aspekterna. När det i debatten görs gällande att en anslutning av Sverige till Europaparlamentet skulle få betydelse för den politiska utvecklingen i Sverige, tycker jag att man försöker vrida utvecklingen i enbart en viss riktning. Jag har velat säga detta, därför att det i debatten många gånger hörs övertoner om Sveriges hållning till EG och svenskt deltagande i europeiskt samarbete. Förra veckan uttalade EG-kommissionens president Jacques Delors att försvarsoch säkerhetspolitik är frågor som hör hemma inom EG-samarbetet. Ett sådant uttalande klargör med all önskvärd tydlighet att ett svenskt medlemskap i EG, som en del industriföreträdare önskar, är uteslutet. Sverige skall självklart pröva de olika förslag till harmonisering av lagar och förordningar som ett fördjupat EG-samarbete kräver. Men — och det är viktigt att säga — den prövningen får inte innebära att vi ger avkall på viktiga miljö-, hälsooch regionalpolitiska ambitioner.

Jag och centern är för vår del beredda att ge det beskedet till lorden att miljöoch hälsokraven kommer i första hand! Och jag vill fråga Anita Gradin: Vilket är regeringens svar? Ekonomi och ekologi ställs tyvärr ofta mot varandra, men för en stat som Sverige är det självklart att betona att ekonomi och miljö måste förenas. miljarder kronor. Om vi av kortsiktiga ekonomiska skäl tillåter en fortsatt miljöförstöring genom försurande utsläpp, är detta till skada för miljön. Det skadar också långsiktigt svensk ekonomi. Sverige kan därför, enligt mitt sätt att se, inte sälja bort kravet på en god miljö för kortsiktig ekonomisk vinnings skull. Det beskedet bör den svenska regeringen ge såväl till lord Cockfield som till vissa svenska industriföreträdare, som tycks vara beredda att offra miljön på EG-samarbetets altare. Det beskedet bör utrikeshandelsministern också ge till sin statssekreterare Carl Johan Åberg, som i en debattartikel i Svenska Dagbladet den 20 december i fjol framställde två alternativ för Sverige: antingen en isolationistisk väg eller den europeiska gemenskapens väg. Så förenklat och villkorslöst får samarbetet inte framställas. Eftersom EG-frågorna framöver kommer att vara viktiga och stå i centrum för den handelspolitiska debatten, är det viktigt att regeringen ger en samlad rapport till riksdagen om den harmoniseringsprocess som pågår och som skall prövas. Att stegvis knyta Sverige närmare EG utan att vi får bedöma helheten är, enligt mitt sätt att se, inte acceptabelt. Statsrådet Gradin sade i regeringsdeklarationen att det inom regeringskansliet pågår ett arbete för att klarlägga vilka våra intressen bör vara på de områden som berörs av EG:s vitbok och för att utforma den svenska ståndpunkten. Då vill jag fråga: Hur skall den svenska ståndpunkten från regeringens sida redovisas till riksdagen? I deklarationen bagatelliserar statsrådet anpassningen av våra regler till EG:s, tycker jag. Det handlar mest om tekniska handelshinder och en del annat. Jag tycker att vitboken ger anledning att sätta en del frågetecken och att inta en mer restriktiv hållning till ett närmande av Sverige till EG. Det finns skäl att ställa frågan: Hur stämmer statsrådets deklaration med EG-kommissionens mycket långtgående idéer om vad som fordras för att Sverige skall kunna få vara med i ett fortsatt utvecklat västeuropeiskt samarbete? Utvecklingen av samarbetet i Norden och Västeuropa innebär inte ett ställningstagande av engångsnatur utan får ses som en fortgående beslutsprocess. Därför är det viktigt att den processen ges parlamentarisk förankring och insyn. Den parlamentariskt sammansatta delegationen för EFTA-frågor bör få delta i beredningen av principiellt viktiga frågor rörande samarbetet mellan Sverige och EG. På det sättet får vi en koppling mellan parlamentet och regeringen i dessa viktiga frågor. Avslutningsvis, herr talman, vill jag säga att även om regeringen nu intresserar sig för EG, dess vitbok och harmonisering av lagstiftning och en stor del av svenskt näringsliv bara har EG för ögonen, får detta inte skymma sikten för Norden som en viktig hemmamarknad. De nordiska länderna är inte bara viktiga ekonomiska partner utan har också i långa stycken en likartad principiell syn. Norden som hemmamarknad måste därför få ökat utrymme i vår handel. Det är viktigt att understryka i en tid när nästan allt tycks handla om EG eller inte.

Herr talman! Det finns en internationell marknad, där frihandeln verkligen blomstrar. Det är vapenhandeln. Där tar sig varorna fram utan synnerliga hinder. Ingenstans råder förhållanden, som så nära överensstämmer med den liberala handelsteorins ideal. Ingenstans finner man ett så välgörande förakt för lagar, byråkratiska regler och andra handelshinder, som just här. Ingenstans finner man en marknad, där Sveriges industri så ivrigt och fördomsfritt kunnat kämpa för sina marknadsandelar. Och ingenstans finner man en så underbart liberal ansvarsordning som här. Ingen politiker har gjort fel. Ingen handelsminister är brottslig. Ingen har smugglat. Ingen har släppt igenom någon formellt tvivelaktig affär. Men alla har hela tiden vetat precis hur det förhöll sig. Alla har i åratal vetat att svenska vapen flutit omkring i de mest skilda delar av världen. Alla har rena händer. Men alla vet. Dr Martin Luther — vars namn herrar och damer handelsministrar möjligen har stött på i konfirmationsundervisningen — sade en gång, att man står i ansvar inte bara för vad man gör, utan för vad man underlåter att göra. Det verkar nästan som om dr Luther hade haft den svenska vapenexporten i tankarna. Men han levde ju i det förkapitalistiska samhället, vadan modernt tänkande liberaler knappast har anledning att bekymra sig om vad han tänkte. Sedan har det här i landet funnits ett politiskt parti, som i åratal pekat på de här förhållandena, som har varnat för de risker som här lurar för det politiska förtroendet. Men det partiet består ju av kommunister, så vad de säger tar man lika lätt på som på den kristna moralen. I kommersen behövs ingen moral. Men i politiken, särskilt i ett parlamentariskt system, måste det finnas en viss grundläggande moral och hederlighet. Det har att göra med att systemet åtminstone delvis bygger på medborgares förtroende. Därför spelar i politiken inte bara det formella utan också det moraliska ansvaret en roll. Medborgarnas dokumenterade oro för vad som hänt bör vara en bestående lärdom för landets politiska etablissemang. Även den liberala sol som lyst över vapenhandeln har sina fläckar. Sverige exporterar inte vapen till Nicaragua, som ju verkligen skulle behöva ett antal Robot 70 för att värja sin självständighet och integritet mot de internationella, amerikanskutrustade gangsterbanden. Vår samvetsömhet förbjuder plötsligt detta. Däremot exporterar vi till USA. Vi kan nämligen juridiskt fiffla till det så att vi säger att Nicaragua är i krig med Honduras men inte med USA. Detta resonemang är något förmer än omoral. Det är dubbelmoral. Detta exempel kunde stå som sinnebild över frihandelspropagandan. Nästan alla talar om frihandel och behov av frihandel. Även en representant för det parti som jag tillhör är naturligtvis principiellt frihandelsvän. Men i verkligheten menar frihandelspropagandisterna något annat. Liksom många andra extrema teorier som drivs till sina yttersta konsekvenser är frihandelsidén inte möjlig att genomföra i praktiken, i synnerhet inte i den existerande verkligheten. Man menar alltså inte frihandel när man talar om frihandel, utan man menar ett blandat system av viss frihandel, kombinerad med stora delar långtgående protektionism. Det är ju inte så i världen, ens på den s.k. världsmarknaden, att det råder någon fri marknadsbildning, fri prisbildning, fri rörelse av produktionsfaktorer. På grund av kapitalkoncentrationen är monopolismen högt utvecklad på nästan alla världsmarknader — det gäller livsmedel, det gäller råvaror, det gäller elektriska produkter osv. Världsmarknaden är inte fri, den är manipulerad — lika manipulerad som de nationella marknaderna eller mer. Det är inte riktigt bra att man här talar i svepande termer som saknar verklighetsanknytning. Jag tror nämligen att man under mycket lång tid framöver — under all den tid som vi här i kammaren, som inte skall leva så våldsamt länge till, har anledning att överblicka — måste räkna med att protektionismen och frihandeln hänger ihop. Ett visst mått av frihandel kan inte existera utan att modifieras av betydande inslag av protektionism. Sedan må man tycka att det är bra eller dåligt, men man får leva med det och man får göra världen så pass hygglig som den kan bli under de förhållandena. Det behövs också, menar jag, en mer förutsättningslös diskussion av handel och handelspolitik än vad vi hittills har haft, och det särskilt på två områden: på teorins fält och på det område som berör Sveriges förhållande till Europa. Frihandelsdoktrinen bygger ju på tanken om den internationella arbetsdelningen. Ju mer arbetsfördelning, ju högre specialisering, ju mer handel, desto mer välstånd — det är grundtanken. Det kan kanske stämma på ett mycket allmänt plan och fram till en viss nivå av handelns utveckling, men när specialiseringen överskrider denna nivå slår den också tillbaka på ekonomin. En starkt specialiserad och ensidig ekonomi utvecklas genomgående sämre, och det har att göra med främst två förhållanden. För det första leder ökad specialisering till ökat beroende av andras teknologi. Teknologin får då svårare att anpassa sig till de för den nationella ekonomin särskilt behövliga och angelägna lösningarna. Man måste så att säga arbeta med lånade förutsättningar som man har svårt att påverka. Man kan inte självständigt skapa. För det andra leder ökad specialisering till luckor i den nationella produktionen, till ensidighet och smal kompetensbas. Arbetsprocesserna slås sönder, och viktiga avsnitt av dem flyttas till andra länder. Följden av detta blir bl.a. att basen för idéer och skapande också blir smalare. Dels tappar man ju stora delar av sin kompetens, dels blir också spridningseffekten av nytänkande och skapande sämre. Idéer och tillämpningar av idéer är ju i mycket stor utsträckning överförbara mellan olika verksamhetsområden, men med en hög specialisering kan man alltså inte i en ekonomi utnyttja sådana intressanta och viktiga effekter. Vad jag här har sagt antyder bara ytligt en typ av frågor som vi borde diskutera mycket mer i vetenskapen, i det politiska livet, i studiecirklar, i folkrörelser. Diskussionen om sådana problem förträngs av de extrema frihandelspropagandisterna, som matar oss med allmänna fraser utan att se till verkligheten. En annan stor, praktisk fråga där vi finner en motsättning till teorin gäller produktionsfaktorernas rörlighet. Att världens stora finansfurstar helst vill kunna flytta sina miljarder minut för minut är begripligt, och att de vill flytta miljontals människor över de nationella gränserna för att effektivare kunna utsuga deras arbetskraft är också begripligt från finansherrarnas synpunkt. Men vad får detta för verkningar på det mänskliga samhället, på civilisationen, på kulturen, på förhållandet mellan klasserna och människor emellan? Det diskuterar vi märkligt nog inte alls. Vilka följder får det när finansiella tillgångar obegränsat kan flyttas hur som helst? Vilka kriser vållar detta i betalningssystem och i valutaförhållanden? Hur kommer detta att störa de produktiva verksamheterna genom att öka försteget för improduktiva och spekulativa verksamheter? Det frågar vi oss aldrig eller sällan. Och vilka följder får de stora folkomflyttningar som kallas fri rörlighet hos arbetskraften? Det är ju till 90 90 fråga om människor, vilkas sociala och politiska situation är underordnad och präglad av vida sämre förhållanden än för de mer stabila och etablerade befolkningsskikten. Jag tror att man i det här stycket lämpligast — utan att gå in på några djupgående teoretiska resonemang — kan hänvisa till Gänther Wallraffs numera till svenska översatta bok som på tyska heter Ganz unten och som behandlar det europeiska invandrarproletariatets rättsliga och samhälleliga situation. Det är en lärdom som skulle vara lämplig för de mer urskillningslösa entusiasterna för EG och frihandelsdoktrinen. Så mera precis till debatten om EG! Man har ofta för sig — och det är också en sådan där fördom som seglar omkring i den ytligare diskussionen — att allting som är stort är bra och allting som är smått är ineffektivt. Det är också en tes som man måste behandla med stor urskillning. Det är nämligen inte så, att små länder nödvändigtvis har en ofördelaktig position gentemot stora länder eller stora grupper av länder. Ibland är det på det sättet, men det finns ingen verklighetsanknuten erfarenhet som säger att små länder måste vara extremt specialiserade för att kunna klara sig, att de måste vara ensidigare än stora länder. Sverige är faktiskt ett exempel på att man kan hålla en mycket hög effektivitetsnivå och en rimlig mångsidighet industriellt och tillverkningsmässigt utan att detta på något sätt sänker effektiviteten eller har någon negativ verkan på kostnaderna. Det finns ingen verklig relation mellan storlek och effektivitet nationella ekonomiska system emellan. Detta är en av många orsaker till att jag menar att den diskussion som förs här i dag har vissa farliga och ogenomtänkta drag. Det håller på att skapas en sorts atmosfär här i Sverige av att nu måste vi verkligen springa benen av oss så att vi nästan snubblar på våra skosnören för att hinna in till en ny typ av anknytning till den Europeiska gemenskapen, för gör vi inte det lurar katastrofen och arbetslösheten bakom knuten. Också utrikeshandelsministern har i sin väldigt ensidigt upplagda utrikeshandelspolitiska deklaration gjort sig till tolk för detta något ytliga och onyanserade synsätt. Det är litet oroande, må jag säga — om jag nu inte skall ta till några överord — att finna att utrikeshandelsministern inte själv har några sociala och politiska mål för svensk ekonomi och för den svenska nationen som utgångspunkt för de kommande diskussionerna om EG. Detta saknades ju fullständigt. Det var en typisk handelsteknisk deklaration, som vilken handelskammare som helst ute i någon europeisk huvudstad kunde ha bragt samman. Nu skall inte utrikeshandelsministern ta denna kritik för hårt, för jag vet att hon inte har skrivit papperet — det har ju andra gjort — utan mera har ägnat sig åt att läsa upp det. Men nog tycker jag att det är på tiden att en parlamentariskt ansvarig regering formulerar politisk-ideologiska mål för vilken samhällsutveckling man vill fträmja genom den ena eller den andra typen av handelspolitik, genom den ena eller den andra typen av nära förhållande till olika grupper av länder på det handelspolitiska området.

Jag noterade särskilt att i utrikeshandelsdeklarationen var enhetlighet och dynamik liksom två honnörsord eller paroller.

Jag skall inte driva detta resonemang för långt, men vi diskuterar aldrig dessa ting på ett nyanserat sätt. Det är bara detta urskillningslösa marscherande in i alla större gemenskaper, in i alla större samarbetsformer, bara därför att de är större. Då tror man att de är effektivare, mera dynamiska som det heter. Detsamma gäller i fråga om forskningsområdet. Det är självklart att svensk forskning behöver stimulans genom samverkan och erfarenhetsutbyte med allmän europeisk forskning, inte bara västerut utan också åt helt andra håll — österut och söderut. Men därmed är det inte sagt att Sverige kommer att vinna något eller att forskningen internationellt kommer att vinna på att man uniformerar forskningen på det ena området efter det andra under ett gemensamt europeiskt ledarskap. Detta motverkar också den självständighet, det skapande som är forskningens livsluft, t.ex. genom att man binder stora resurser i ett något omstritt och kontroversiellt projekt som Eurekaprojektet. Sverige är ju inte omedelbart intresserat av att hjälpa den franska raketoch vapenindustrin att producera mera avancerade förstörelsemedel som skall hjälpa till att hävda Frankrikes mer eller mindre inbillade stormaktsställning. Vi skall se upp med dessa ting och inte på detta urskillningslösa och ytliga sätt ramla in i det bara därför att det är europeiskt och bara därför att det är stort. Om vi då går till de områden där man verkligen har anledning att se till det kontroversiella i EG:s inställning, och där frågan kommer att ställas mycket skarpt huruvida vi kommer att slå vakt om vår nationella självständighet i våra politiska utgångspunkter, kan vi nämna två områden — bara som en illustration. Det ena området är trafikpolitiken. Är det den stora Gemenskapen eller är det det lilla landet Sverige som företräder den mest avancerade, vetenskapligt bäst belagda och politiskt sundaste lösningen? Ja, här i Sverige har vi faktiskt börjat komma fram till insikten att det behövs en helt ny trafikstruktur. Man måste övergå till nya typer av system, till nya typer av balanser mellan olika trafikslag och trafikmedel. Både den tunga och den lätta bilismen är en oerhörd miljöfara och en grundläggande faktor bakom skogsdöden. Detta har vi insett och därför har vi antagit ett program i riksdagen. Riksdagen har vid två tillfällen bekräftat att vi skall verka för en överföring av tung trafik till järnväg, bl.a. med just dessa starka miljöargument. Hur resonerar man i EG? De härskande i EG-kretsar är, för att i korthet beskriva deras inställning, fullständigt ointresserade av denna typ av aspekter. Inom EG planerar man i stället för att lastbilstrafiken och biltrafiken skall vara framtidens trafikmedel. Där har de ingen förståelse för detta med överföring av trafik till järnväg eller alternativ trafikstruktur. Frågan måste snabbt besvaras. Vad skall vår ståndpunkt vara? Jag kan för min del inte se att den kan vara mer än en, nämligen den ståndpunkt som en enhällig riksdag har ställt sig bakom. Men i vissa ämbetsmannakretsar och kommersiella kretsar i etablissemanget i Sverige, tycks man vara villig att sälja ut både det ena och det andra i dessa avseenden utan tanke på om det har parlamentarisk förankring eller ej. I livsmedelspolitiken knyter man alltmer samman livsmedelskvaliteten med en begynnande avkemikalisering av samhället, och man inser att det har gått för långt när det gäller spridningen av kemikalier och att denna påverkan på miljön måste dämpas. Detta har också en folkhälsoaspekt. Beroende på under vilka betingelser vegetabiliska och animaliska livsmedel produceras har det också långsiktiga effekter på hälsoutvecklingen. Men det är ett perspektiv som är fullständigt främmande för de ledande politikerna inom EG. Per-Ola Eriksson citerade på ett mycket illustrativt sätt ett yttrande av den voluminöse engelske lord som gjort oss den stora äran att besöka ett av regeringen anordnat EG-seminarium strax före jul. Även när det gäller arbetslösheten måste vi ställa oss centrala frågor. Det har för den svenska arbetarrörelsen varit en grundläggande målsättning att förhindra att kriser i den kapitalistiska ekonomin vållar stor och bestående strukturarbetslöshet. Och alla är medvetna om vilka allvarliga sociala och ekonomiska effekter det blir när ett land måste dras med en stor kader av kroniskt arbetslösa människor, människor som liksom finns i samhällets marginaler. Detta ger också en intressant illustration av hur stora och dynamiska sammanslutningar inte alltid producerar de effekter som propagandisterna tror. Just massarbetslösheten inom EG-länderna är egentligen EG:s största fiasko. Märk väl att denna massarbetslöshet icke har blivit mindre med närmandet EG-länderna emellan och skapandet av större integration emellan EG-länderna. Jag har inte påstått att det inte kan vara bra att skapa större integration. Det är inte detta frågan gäller. Jag hävdar att detta inte har någon relevans till arbetslösheten. Integrationen har gått hand i hand med en stigande kronisk arbetslöshet, taget över en längre period. Jag tror detta har att göra med att ett frihandelssystem, där man har konstant överskott och inte kan sysselsätta hela sin befolkning, skapar en benägenhet att vilja lasta över arbetslösheten på andra, exportera arbetslösheten så att säga. Det är naturligtvis ett intresse för EG som vi inte har någon anledning att understödja. Denna situation med massarbetslöshet inom EG har också producerat politiska effekter av beklämmande natur. Det ena är en mycket hårdför typ av arbetarfientlighet och fackföreningsfientlighet som vidlåder alla regeringarna i de stora EG-länderna. Detta har tagit sig synnerliga brutala uttryck när det gäller att krossa fackliga aktioner med våldsmetoder, öppna officiella våldsmetoder. Vi ser också att den europeiska försoningstanken är mycket dåligt förankrad när man tittar på herrar Kohls och Chiracs samt Mrs Thatchers inställning till invandrare. Där har den fria rörligheten av produktionsfaktorer som är så omskruten och mångbesjungen i själva verket producerat ett underproletariat som är föremål för synnerligen hätskt utnyttjande av de ledande politiska kretsarna. De spelar ut den inhemska ursprungsbefolkningen mot invandrarna. De för en oerhört invandrarfientlig politik, som bidrar till att hålla miljontals människor nere i ett socialt oacceptabelt tillstånd. Också detta hör till bilden. Jag säger inte att detta är den allt överskuggande bilden av EG-staternas politiska verklighet. Det påstår jag inte. Jag tycker att det finns anledning att höja ett varningens finger när man så ofta hör EG:s förhållanden och framtid utmålas i så ljusa färger och när ledande propagandister propagerar för anslutning eller nära associering men bortser från denna typ av komplikationer som vi ändå måste förhålla oss till och ta ställning till. Jag menar över huvud taget att man ibland för diskussionen på ett mycket egendomligt sätt, som strider mot svenska intressen. Det är att ge sig själv en mycket dålig förhandlingsposition när man låter företrädare för regeringskansliet i tidningsartiklar och föredrag hävda att om vi inte får ett så nära förhållande till EG som möjligt lurar katastrofer. Det är att tala om för EG-ledningen att vi är beredda att acceptera nästan vad som helst bara vi får ett så nära förhållande till EG som möjligt. När man dessutom i debatten börjar komma med antydningar om anslutning — som Nic Grönvall faktiskt gjorde, och som har förekommit från andra moderata talare i olika sammanhang både här i huset och utanför — då har man undergrävt och skapat oklarhet om den svenska förhandlingspositionen på ett sätt som inte rimligtvis kan gynna oss. Att vi skall ha en god relation till EG är en sak, men den skall inte präglas av underordning och av uppgivande. Det har funnits idealister och politiker som har varit ledande företrädare för det man kallar Europatanken. Men jag tror det är viktigt att framhålla att de inte menade ett Europa som bestod av EG. De menade inte en begränsad grupp, och framför allt menade de inte en begränsad grupp av nationer som inåt förde frihandelspolitik men utåt — och särskilt gentemot delar av tredje världen — förde en starkt protektionistisk politik. Coudenhove-Kalergi och Mihåly Kårolyi hade ett helt annat Europa i tankarna. Det var ett folkförsoningens Europa som försiktigt, stegvis byggdes upp för att omfatta hela den europeiska världsdelen. Men det är ju inte så — och det är en annan förment sanning som jag tror att det nu är dags att diskutera på ett mera kritiskt och nyanserat sätt — att intensifierad handel och handelspolitiskt beroende nationer emellan skapar fred. Tvärtom har handel och handelspolitiskt beroende varit en av de viktigaste krigsorsakerna. Frågan är — och det vill jag härmed antyda — något mera komplicerad än vad frihandelsentusiasterna föreställer sig. Nästan alla stora krig, i synnerhet under 1800 och 1900-talen, har haft en mycket stark handelspolitisk bakgrund. Det har förekommit strider och krig om marknader. Men därmed naturligtvis inte sagt att handel i väl genomförda former inte kan ha positiva, förbindande effekter. Det gäller dock under förutsättning att den inte regionaliserar och åstadkommer block, som isoleras från varandra och som skapar klyftor mellan varandra. Därför menar jag att det är väldigt viktigt att man inte bara ser Sverige i relation till EG och bara koncentrerar diskussionen dit utan att man också beaktar de i många fall teknologiskt, industriellt och ur utvecklingssynpunkt mycket intressanta delarna av Östeuropa. Östeuropa har haft sina kriser. Man har visat exempel på dålig planering. Men man visar också exempel på starkt teknologiskt avancemang, på stark ekonomisk tillväxt, som, när man nu har kommit upp på en industriellt avancerad nivå, gör länderna i Östeuropa till naturliga och självklara framtida handelspartner också för övriga Europa. Sedan till en annan sak. Om man skall ha ett enat Europa någon gång i framtiden, får denna enhetsprocess inte försiggå som den hittills har gjort, dvs. under förhållanden som innnebär att de stater som håller på att ena sig samtidigt för en utomordentligt hänsynslös politik mot alla nationella och sociala frigörelsesträvanden i olika delar av världen. Den typen av regional egoism får man i så fall lägga av med. Det finns ingen anledning för Sverige att medverka i den typen av politik. Det finns också ett annat problem. Jag säger inte detta bara för att hopa problem kring våra Europarelationer utan därför att det gäller ting som annars inte diskuteras. Det finns ett annat problem av säkerhetspolitisk natur som har att göra med förhållandet mellan EG-gemenskapen, NATO och USA. Det är nämligen så, att USA sedan ett antal år så att säga håller på att frigöra sig från den hänsyn till sina allianspartner i NATO som man tidigare bemödade sig om att ändå i rimlig utsträckning upprätthålla. Terroraktionen mot Libyen t.ex., som företogs utan att man hade konsulterat sina NATO-allierade, väckte just det här problemet — alltså om USA, trots att man väntar sig motstånd eller kritik från NATO-allierade, vill genomföra en viss typ av aggressiv aktion, så gör man det. Tidigare har det inte alls gått till på det sättet. Men nu är det liksom en del av den amerikanska politiken. Detta skapar alltså, genom att de båda EG och NATO-enheterna sammansmält med varandra, en mycket allvarlig och ny, komplicerad säkerhetspolitisk situation, som man från skandinavisk sida skall akta sig väldigt noga för att alltför mycket bli beroende av och engagerad i, därför att man då blir tvungen att acceptera konsekvenser som är mycket mer vittgående än något annat som man upplevt under de senaste årtiondena.

Jag menar att den diskussionen alldeles för mycket har förts av ett väldigt begränsat antal människor i speciellt framskjutna positioner i samhälle och näringsliv. Diskussionen borde föras på ett mera folkligt plan — ute i de stora folkliga organisationerna, i studiecirklar etc. —, därför att det hela tiden handlar om demokratin och den nationella självständigheten, om hur mycket av vår miljöpolitik, vår livsmedelspolitik, vår regionalpolitik, vår handelspo — Prot. 1986/87:99 litik och vår teknologipolitik som vi skall bestämma här inför den svenska — 1 april 1987 allmänhetens ögon och om hur mycket vi skall överlämna till en inte särdeles demokratisk beslutstruktur, en mycket toppstyrd och hierarkisk beslutstruktur, som är belägen i ett annat lands huvudstad och som inte är överblickbar över huvud taget vad gäller beredning och beslut. Det är det saken gäller, för det handlar ju också om vad för slags samhälle vi vill ha. Det är ju inte säkert att vi här i Sverige skall fortsätta att ha ett samhälle där fler prylar är den allt överskuggande strävan. Det kan ju tänkas att tillväxten i fortsättningen mera skall gälla kultur, skolning och civilisation — dvs. icke-materiella ting —, och då krävs det en annan filosofi än den vulgära och primitiva kommersialism som vidlåder de ledande i EG-gemenskapen i dag. De här målsättningarna måste vi ha för ögonen. Dem skall vi tänka över. Det är därför som jag menar att en allsidigare och mer problemorienterad diskussion är nödvändig. Diskussionen har varit för ensidig hittills.

Herr talman! Hadar Cars manade fram intrycket av begravningsstämning i sitt anförande. Jag kan förstå honom, när jag ser ut över plenisalen — den åsynen manar ju nästan till samma sorts känslor. Jag skall passa på att säga några tacksamhetens ord till den allmänhet som kommer i så stora skaror och lyssnar på oss. Jag skulle tycka att det vore trevligt om det funnes något fler åhörare här nere också. För mig, herr talman, liknar emellertid det här mera en formell danstillställning, där vi rör oss kanske inte som i en amerikansk squaredans, men möjligen som i något slags menuett med samma turer år efter år. Det som hänt i dag är möjligen att Jörn Svensson snubblat in på sina skosnören och infört något av en intellektuell vinkling på det vi talar om. Det tycker jag är trevligt — det är bra och det är nödvändigt. Däremot tycker jag inte det är bra att Per-Ola Eriksson har det svårt med hörseln. Han har sagt att jag velat riva alla broar. Jag vet inte varifrån han får dessa idéer. Som väl är förs det protokoll här i riksdagen, och jag vill tillråda Per-Ola Eriksson att läsa innantill i fortsättningen, när protokollen kommer. Vad jag har sagt är nämligen att det här är en långtgående och svår procedur, som vi måste börja vänja oss vid. Man kan inte i ena ögonblicket tala om det goda med internationell samverkan och i nästa ögonblick säga att detta gäller endast om det inte rör mig och det som jag är rädd om. Man måste vara beredd att i ömsesidighet och generositet gå in i internationell samverkan, och det förefaller som om det vore svårt. Nu har jag förbrukat en massa taletid på sådant som gäller personer som inte heter Jörn Svensson. Men jag kan väl ändå få lov att när det gäller Jörn Svenssons farhågor för intellektuell utarmning av Sverige såsom en liten nordisk nation i det europeiska samarbetet tala om vad det är som den aktuella kommissionens högteknologiska program verkligen gäller. Det omfattar 56,5 miljarder kronor och innebär alltså en mycket stor satsning. Det handlar om åtta punkter — jag skall föredra dem alla. För det första gäller det att höja den s.k. livskvaliteten. För det andra gäller det att åstadkomma ett västeuropeiskt informationssamhälle. För det tredje gäller det att förbättra de västeuropeiska telekommunikationerna. För det fjärde gäller det att på traditionella industrier applicera nya teknologier. För det femte gäller det att utveckla kärnteknologin. För det sjätte gäller det att utveckla bioteknologin, för det sjunde att utforska resurserna på sjöbotten och för det åttonde att etablera ett Europa, där arbetsvillkoren för forskarna och deras medhjälpare blir så enhetliga som möjligt. Denna stora satsning på teknologisk utveckling kan väl ändå inte, Jörn Svensson, anses vara något slags utarmning av de deltagande nationerna.

Herr talman! Jag noterade att statsrådet Anita Gradin inte gav mig något svar på frågan varför det var så väsentligt att sätta stopp för import från Indien av dukar. Indien har ju blivit en stor marknad för svenska produkter, både när det gäller energisektorn och på andra områden. Jag syftar naturligtvis bl.a. på avtalet om export från Bofors till Indien av kanoner för åtta miljarder kronor, ett avtal som dessutom kan leda till följdleveranser av samma storleksordning. Får jag erinra om att statsminister Olof Palme engagerade sig starkt för denna affär och att han sannolikt spelade en avgörande roll för dess tillkomst. Mot denna bakgrund vore det väl ändå skäligt att få svar på frågan: Om vi säljer så mycket till Indien, är det då verkligen angeläget att förbjuda Indien att sälja bordsdukar till Sverige? I fråga om Sydafrika vill jag erinra statsrådet om att Sverige vid flera tillfällen, utan beslut i FN:s säkerhetsråd, vidtagit olika sanktionsåtgärder mot flera länder, om också inte lika långtgående som dem mot Sydafrika. Det bör också noteras att de svenska importrestriktionerna mot frukt och jordbruksprodukter infördes med hänvisning till GATT-bestämmelserna och utan att någon av oss då uppfattade att dessa restriktioner stod i strid med våra internationella åtaganden. De svenska åtgärderna mot Sydafrika har successivt skärpts. En lång rad åtgärder har successivt vidtagits. Viktiga steg är förbudet mot nyinvesteringar, förbudet mot finansiell leasing, förbudet mot införsel av jordbruksprodukter från Sydafrika och Namibia och förbudet mot överlåtelse och upplåtelse av patentoch tillverkningsrättigheter till sydafrikanska företag. Enligt folkpartiets uppfattning går det inte att hävda att Sverige vid något enskilt tillfälle har passerat en linje där sanktionsåtgärderna har brutit mot traditionell svensk utrikespolitik eller mot internationella avtal. Herr talman! Jörn Svensson har uppenbarligen svårt att bestämma sig för på vilken fot han skall stå. Han talar dels om nödvändigheten och värdet av att Sverige deltar i en utvidgad marknad, dels är han emot. Han talar för frihandel och mot frihandel. Dessutom delar han ut en del boktips. Jag vill gärna hålla med honom om att Wallraffs bok är läsvärd, men jag har också ett boktips till Jörn Svensson. Jag föreslår att han läser Solsjenitsyns bok En dag i Ivan Denisovitjs liv — jag tror att den är värd att läsas som en illustration till vart ett sovjetsystem kan leda.

Herr talman! Det är riktigt, som statsrådet Gradin säger, att det råder ganska stor enighet om principerna för svensk utrikeshandel. När vi ibland utsätts för yttre påtryckningar är det bra att vi här hemma i långa stycken har en gemensam syn på utrikeshandeln. Vår utrikespolitiska utveckling är ju också, som jag framhöll i mitt tidigare inlägg, beroende av en öppen världsekonomi. Så långt möjligt måste vi förena detta med kravet på en självständig utvecklingslinje. Detta innebär bl.a. att vi måste räkna med självförsörjning. Annars blir inte vår säkerhetspolitiska hållning trovärdig. Vi får inte heller avstå från vår neutralitetspolitik. Här ser jag en fara, eftersom det ställs vissa krav från EG-kommissionens ledande män. Det talas ju om att man gradvis skall utveckla en gemensam utrikespolitik i Västeuropa. Detta ingår som ett av många element i harmoniseringsarbetet. Jag tror att det är mycket viktigt att regeringen i dag ger ett klart besked om hur regeringen ser på den saken. Det får i det här läget, när vi står inför en begynnande debatt om EG och Sverige, inte finnas några som helst oklarheter. Jag ställde ett antal frågor till statsrådet Gradin om huruvida miljöoch hälsokraven är viktigare än de ekonomiska och industriella kraven. Något riktigt svar fick jag inte, men jag uppfattade det ändå så, att vi alljämt skall ställa miljöoch hälsokrav i det fortsatta arbetet på harmoniseringen. Detta är också nödvändigt med tanke på de konsekvenser för miljön som utvecklingen av Europas näringsliv har fört med sig — med den miljöförstöring m.m. som kommer in över våra gränser. Nic Grönvall tog upp det här med broarna, menuetten och allt vad det nu var. Jag tolkade honom så, att han gärna ville se att det blev en avreglering av jordbruket. Det är ju en gammal känd ståndpunkt hos Nic Grönvall. Även om han nu inte har rivit alla broar, uppfattade jag honom som att han börjat nagga brofästet i kanten, och det är nog så allvarligt. Jag tror att det är viktigt att vi slår vakt om restriktioner för svensk livsmedelsförsörjning. Här finns det en beredskapspolitisk, en försörjningspolitisk och inte minst en viktig regionalpolitisk aspekt. Tidigare i debatten sade Nic Grönvall att vi måste ta hänsyn till USA:s skuldbörda. Det vore bra om Nic Grönvall någon gång också tog hänsyn till den svåra situationen i vissa regioner i Sverige.

Fru talman! Boken En dag i Ivan Denisovitjs liv läste jag som ung man för mer än 25 år sedan. Den grep mig djupt. Det är något egendomligt att boken skall dyka upp i den här debatten. Är det så gamla böcker som Hadar Cars grundar sitt tänkande på, har han liksom hunnits i fatt av historien. Då har han inte mycket att erbjuda i en diskussion om framtiden. Det är på något sätt avslöjande för Hadar Cars tankevärld att han inte ens har följt med händelserna i Sovjetunionen under senare tid. Det behövs en frihandel, en frihandel modifierad av protektionism. Jag vet mycket väl att man måste stå på just dessa två ben. Jag tror inte att det räcker med att stå på bara ett av dem. Detta att det behövs en frihandel, modifierad av en betydande grad av protektionism, har att göra med att produktionsfaktorerna är olika rörliga. Man kan inte låta dem röra sig hur som helst, därför att det i så fall uppstår krisfenomen och sociala effekter som är onda och felaktiga. Därför måste det alltså finnas vissa modifikationer, vilket inte utesluter att man kan vara anhängare av en vidgad handel med olika delar av världen. Det är mycket märkligt att Hadar Cars vill stå på bara ett ben. Han vill köra sin frihandelsteori till förbannelse. Det är just egenskapen att vilja köra en viss teori till förbannelse som skiljer predikanter och mer nyanserat tänkande människor. Det är säkert så, Nic Grönvall, att det finns mycket i det vetenskapliga programmet som är bra för Sverige, liksom också för andra delar av världen. Jag menar emellertid att vi också bör vara angelägna om att bevara vår självständighet. Ta t.ex. just det som Nic Grönvall nämnde, ny industriteknik. På just detta område har Sverige anledning att inte gå i de stora, multinationella koncernernas ledband utan söka egna, självständiga, skräddarsydda tekniska lösningar för att på det sättet bättre kunna hävda sig, ha en bättre framförhållning, ha mer självständighet och ett bättre grepp över den tekniska utvecklingen. Det är ju inte alls säkert att de mycket tvivelaktiga effekter på arbetsprocessen som kommer sig av den nuvarande mikroelektronikens utveckling är någonting som vi vill ha här i Sverige. Jag kan, i motsats till Hadar Cars, rekommendera en färsk bok, nämligen Romklubbens Microelectronics and Society. Där belyser man dessa frågor mycket väl och visar just hur ensidigt den här teknologin hittills har utvecklats i förhållande till sina förutsättningar. På nationell basis och på ett självständigare sätt skulle vi i Sverige kunna göra mera av denna teknologi. Sedan må jag säga att det exempel som Nic Grönvall valde, kärnteknologin, var något olyckligt, eftersom vi i Sverige faktiskt har beslutat att vi så småningom skall avskaffa kärnkraften. Och några atombomber vill väl inte Nic Grönvall att vi skall tillverka.

Fru talman! Tack, fru statsråd, för de senaste orden. Det kändes vidunderligt skönt att här få uppleva den ödmjukhet som låg i att statsrådet konstaterade att vi svenskar inte alltid är bäst. I samverkan, Jörn Svensson, kan vi möjligen bli bättre. Men vår utgångspunkt är inte att vi är bäst. Debatten har kommit att handla en del om Sydafrika. Det är inte riktigt meningen. Jag vill ändå gärna ta fasta på den debatt som kom upp nyss om det lagliga, avtalsenliga, i vår Sydafrikapolitik. Det är motsägelsefullt att statsrådet bekänner sig till GATT-avtalets text och uttalar vår absoluta plikt att respektera avtalet för att behålla det starkt, men likafullt bryter mot det. Det räcker inte med att säga att situationen i Sydafrika är unik. Om statsrådet inte kan GATT-avtalets text går det an att låna avtalet här — vi har litet bokutlåning i dag. Det står i avtalet under vilka omständigheter man kan acceptera en politisk markering. Denna omständighet finns inte återgiven. Det kan vara skäl att påminna statsrådet om att när vi skulle gå in i FN, övervägdes mycket noga i Sverige om vi med vår neutralitet kunde acceptera FN-reglernas överstatlighet. Efter en långtgående politisk överläggning bestämde vi oss för att vi kunde acceptera den. Men vi har inte gemensamt bestämt oss för att vi kan göra så när det gäller GATT-avtalet. Statsrådet berörde något den kommande UNCTAD-konferensen. Jag vill gärna skicka med statsrådet mina tankar kring råvaruavtalen. Mats Hellström var inne på dem förra året, men vi har inte kommit in på dem i år. Det är angeläget att vi inom GATT-överläggningarnas ramverk kostar på oss att se över dessa råvaruavtal. Jag skulle gärna vilja se att Sveriges regering gjorde en markering som innebar att u-ländernas oändliga behov av marknadsoch produktionstillväxt skall tillgodoses inom frihandelns ram. Där kommer jag osökt in på det ämne som Jörn Svensson tar upp, nämligen den ofullkomlighet som frihandeln enligt hans mening innebär. Endast inom ramen för frihandeln kan vi åstadkomma den tillväxt i ekonomi och marknader som är nödvändig för att möjliggöra för u-länderna att klara sin skuldbörda, något som är lika nödvändigt för att de skall kunna få till stånd en tillväxt och en förbättrad levnadsstandard. Samma gäller för den europeiska arbetslösheten, Jörn Svensson. Genom en tillväxt i världsekonomin och av den s.k. världsmarknadens storlek och omfattning kan den europeiska produktionsapparaten fullt utnyttjas och därmed bidra till en minskad arbetslöshet också i industriländerna.

Fru talman! Handeln är en småföretagarbransch. Närmare 90 96 av företagen har mindre än fem anställda. En väl fungerande handel är också en förutsättning för industrins internationella konkurrenskraft. 75 20 av vår import består av energi och insatsvaror till industrin. Göteborgs handelshögskola har uttryckt en önskan om en utbildningslinje med särskild inriktning på partioch detaljhandelns behov. Kanske vill statsrådet Gradin ta upp detta med Lennart Bodström och tillsammans med honom överväga förslaget. Till Per-Ola Eriksson vill jag säga följande. När det gäller importerad ost får den svenske konsumenten betala 19 96 av försäljningspriset till de svenska bönderna. Är det verkligen så att detta ökar våra möjligheter att klara en avspärrning eller en krigssituation? När kvoten i november för den indiska importen av dukar, fru statsråd, var fylld inskred den svenska regeringen med sedvanlig handlingskraft och satte stopp. Inte en duk till fick passera den svenska gränsen under den då innevarande perioden. Handlingssättet är belysande för en politik som inte ser till helheten. Vår export till Indien är av helt annan och mycket större omfattning och skulle verkligen motivera att vi inte silar mygg och sväljer kameler. Slutligen, fru talman, åter till frågan om handelsbojkott av Sydafrika. Jag beklagar uppriktigt att regeringen genom sin, enligt min uppfattning, helt felaktiga tolkning av GATT-fördraget öppnat sig för kritik av det slag som moderaternas företrädare Nic Grönvall gett prov på i dagens debatt. Gunnar Sträng brukade säga att man inte borde låta sig påträffas med byxorna nere. Det är en klok regel, som jag hoppas att Anita Gradin vill göra till sin.

Fru talman! Tack, Anita Gradin, för deklarationen om att svenskt medlemskap i EG är uteslutet. Jag hoppas att Nic Grönvall och vissa industriföreträdare noterat detta och från den här debatten tar med sig debattprotokollet med detta besked, vid sidan om referat ur den ryska litteraturen, som annars varit temat i denna debatt. Till Hadar Cars vill jag säga att många människor som tvingas leva under krig hellre vill ha ost än en duk från Indien. Det är en viktigare förnödenhet, och jag tror man bör tänka på det när man diskuterar avreglering i olika sammanhang. Statsrådet säger att parlamentarikerdelegationen skall få ökad insyn och vara med i beredningen av dessa frågor. Det är bra. Men den steg-för-stegpolitik som statsrådet här talat om samtidigt är litet oroande, med erfarenhet av de små stegens politik som socialdemokraterna ibland talar om i andra sammanhang. Det är viktigt att vi får en samlad redovisning inför riksdagen av de olika ställningstagandena när man prövar EG-frågan. Det finns ett område som inte berörts särskilt mycket i denna debatt — forskningen. Jag tycker att Sverige håller på att halka efter vad gäller engagemanget i ESA. Svenskt bidrag till det europeiska rymdsamarbetet har minskat under de senaste åren. Om detta fortsätter är det otillfredsställande mot bakgrund av att det finns risk att vi i Sverige inte får del av forskningsresurserna och anslagen till rymdteknologi i framtiden. Det är ett vitalt regionalpolitiskt intresse, men också ett intresse för hela Sverige att delta i detta samarbete. Det finns ett annat område där Sverige också bör öka sin aktivitet. Det gäller stöd för export av reningsteknik för att komma till rätta med miljöproblematiken ute i Västeuropa. Får jag till sist, fru talman, säga att all harmonisering av handeln självfallet inte är av ondo. Tvärtom är det angeläget att onödiga handelshinder tas bort och största möjliga handelsfrihet skapas i Europa. Om en sådan harmonisering långsiktigt skall bli lyckosam kan vi inte inleda diskussionerna om ett närmande mellan Sverige och EG med en kapitulationsförklaring, som vissa intressegrupper i Sverige tycks vilja göra. Det är viktigt att poängtera detta så här mot slutet av denna debatt.

Fru talman! Nic Grönvalls entusiastiska uppsåt till trots måste jag säga att han har litet otur med sina exempel. Han hävdar att ju mer integrationen skrider fram och ju mer frihandel vi får, desto mindre arbetslöshet blir det inom EG. Men under hela integrationsprocessen hittills har arbetslösheten ökat i EG. Det har blivit ett värre problem än tidigare. Det är värt att notera. Men det beror naturligtvis inte i första hand på handelsförhållanden och självfallet inte på att det blir mer frihandel utan på andra mer djupa strukturella orsaker i EG-ekonomierna. Det går inte att resonera som så att om bara frihandeln får breda ut sig minskar arbetslösheten. Så ligger det inte till. Detsamma gäller skuldbördan. Skuldbördan är i stor utsträckning en produkt av handelssystemet, som ju, som jag sade, inte är ett frihandelssystem utan ett system där industriella stormakter kan tvinga på u-länder en form av frihandel som är destruktiv för dessa länder och som skapar bl.a. ökad skuldbörda. Vår enda internationellt kända ekonom av betydelse, nämligen Gunnar Myrdal, har starkt betonat i sina skrifter att u-länderna verkligen behöver ett inslag av protektionism för att kunna skydda sin uppväxande industri. Det är en gammal tanke som går långt tillbaka i den teoretiska historien och som Myrdal utvecklat på ett mycket slående sätt, eftersom han var den här i Sverige som bäst kände den internationella ekonomins förhållanden. Sedan till frågan vem som är bra och bäst. Det är inte alls fråga om detta. Man kan inte diskutera problemet, Anita Gradin, i den typen av socialt neutrala termer, utan det handlar om vilket socialt innehåll vi vill ha och främja med vår utveckling, med vårt handelsutbyte och med våra relationer till exempelvis EG. Jag skall nu konkretisera min fråga i min sista replik. Anita Gradin har tillfälle att svara om hon finner sig ha tid. Om nu EG - jag spetsar frågan medvetet — vill ha mer tung biltrafik i sitt trafiksystem och vi anser det förkastligt ur miljösynpunkt och i stället vill ha mer järnvägstrafik, vem skall böja sig?

Fru talman! Först några ord till en av mina meddebattörer, Nic Grönvall. Han kom med en del vildvuxna förslag, som statsrådet klokt nog inte fäste något större avseende vid. Nic Grönvall föreslog att vi skulle hjälpa till att finansiera ett eventuellt EG-kontor här i Stockholm. Jag tror, Nic Grönvall, att EG har tillräckligt med ekonomiska resurser för att klara den saken själv. I så fall är det bättre att Sverige tillsammans med andra EFTA-stater upprättar ett gemensamt EFTA-kontor i Bryssel för att driva den samordning i våra diskussioner med EG som jag tror behövs i allt större utsträckning. Sedan hänvisar Nic Grönvall till det, som han sade, bullrande och något yviga EG-parlamentet, som hade en viktig opinionsbildande roll att spela i Europapolitiken — därmed underförstått att det inte alltid hade kontakt med verkligheten. Ett av Nic Grönvalls förslag gick ut på att man skulle adjungera svenska riksdagsmän till EG-parlamentet för att de skall kunna delta i bullrandet och yvigheterna där. Jag tror inte heller det skulle vara ägnat att skapa klarhet i vad Sverige vill i sin EG-politik om man skulle ta fasta på ett sådant förslag. Jag vill påminna Nic Grönvall om att det inte innebär att vi inte för diskussioner i andra sammanhang med EG-parlamentariker och parlamentariker ute i Europa. Vi har emellanåt delegationer där nere. Det är viktigt att föra diskussioner. Framför allt i Europarådet diskuterar vi frågorna rörande samarbete inom Europa. Det är ett viktigt forum som vi kan utnyttja i ännu större utsträckning för att göra Sveriges synpunkter kända och för att bereda marken för ökat samarbete. Jag ville, fru talman, ha detta sagt inledningsvis, innan jag går in på det som jag från början hade tänkt tala mest om, nämligen våra framtida relationer till EG. Det är ju, tycker jag, den viktigaste handelspolitiska frågan just nu — GATT-förhandlingar och annat i all ära. Så är det i varje fall för Sveriges del. Det är riktigt som regeringen säger att vi bör vara med på detta tåg när EG nu ökar farten i den ekonomiska integrationen genom beslutet att förverkliga dens.k. inre marknaden fram till 1992. Det faktum att två tredjedelar av vår export går till EG talar sitt tydliga språk om hur viktigt EG, med sina 320 miljoner invånare, är för vår handel och därmed för vårt ekonomiska välstånd. Men det är helt klart: en ökad integration med EG innebär inte bara för oss angenäma ting, som lika tillträde för våra företag till offentliga myndigheters upphandling av varor och tjänster i EG-länderna, en fråga som vi drivit länge och som varit viktig för oss i kontakterna med EG, liksom frågan om en fördjupning av frihandelsavtalet. Vitboken om genomförandet av den s.k. inre marknaden talar också om andra saker: fria kapitalrörelser, harmonisering av den indirekta beskattningen och samordning inom ett stort antal områden. I detta ligger också krav på anpassning av säkerhetsoch miljöföreskrifter för produkter till gemensamma EG-standarder. Man kommer också att kräva att provningsresultat och certifikat som utfärdas i ett visst EG-land skall gälla också i andra länder inom EG och då även i Sverige. Nu är det i och för sig inte EG som har begärt att Sverige och andra EFTA-länder skall delta i den ökade ekonomiska integrationen i Västeuropa — det underströk också statsrådet Gradin — utan det är i stället Sverige och övriga EFTA-länder som har pressat på, av oro för att vår export skall drabbas av nya handelshinder på våra viktigaste marknader. EG klarar sig naturligtvis bättre utan Sverige än Sverige klarar sig utan EG. Vi kan bara konstatera detta faktum. Den politiska problematiken ligger i att vi i Sverige har en debatt som nu alltmer handlar om att miljön och säkerheten måste få gå före renodlad tillväxt. Vi har också målsättningar om livskvalitet och regional utveckling, och de blir allt viktigare. Ambitiösa politiska mål på dessa områden måste även i fortsättningen enligt min mening kunna förenas med våra handelspolitiska bindningar, Men osäkerheten, fru talman, är ännu betydande beträffande vad som måste ges upp om vi deltar i den fördjupade ekonomiska integration i Västeuropa som EG nu driver fram. Oron finns inte minst bland löntagarna och deras organisationer, som ju har slagits hårt för att uppnå de säkerhetsregler och den arbetsmiljölagstiftning som vi har i Sverige. Också de som är engagerade för ett starkt konsumentskydd, inkl. konsumentverkets ledning, känner osäkerhet om vart det hela bär i väg. Samtidigt kan det också vara så som bl.a. statssekreterare Carl Johan Åberg brukar framhålla allt som oftast, nämligen att det inte är säkert att vi i Sverige är bäst på alla områden, utan att EG ibland också kan bidra med en och annan förbättring. Det har också understrukits av statsrådet i dagens debatt. Det är även möjligt att en hel del av våra produktbestämmelser mycket väl skulle kunna anpassas till EG-standarder utan att för den skull mista sin skyddsverkan. Också det har understrukits i debatten. Om dessa frågor har nu debatten börjat komma i gång, bl.a. i fackförbundspressen, och man har naturligt nog hittills mest fäst sig vid problemen. Vad vi nu behöver är en bred diskussion grundad på ett ordentligt faktaunderlag. Och det är regeringens ansvar att detta skall kunna genomföras. Medborgarna och inte minst löntagarna och deras organisationer måste kunna skaffa sig en så konkret uppfattning som det är möjligt på detta förberedande stadium om vart vi är på väg i EG-politiken. Det är inte konstruktivt att ta diskussionen bit för bit allteftersom de olika förslagen i EG:s vitbok aktualiseras. Ett exempel på hur det hela då kan utvecklas är den negativa diskussion som vi har haft om det eventuella slopandet av den svenska S-märkningen av elmateriel och accepterandet av EG:s s.k. lågspänningsdirektiv. Det är därför viktigt att den analys av EG:s vitbok om den interna marknadens genomförande som pågår inom regeringskansliet redovisas offentligt så snabbt som möjligt. På så vis kan vi få en övergripande och framför allt konkret diskussion om vilka anpassningar som krävs från svensk sida, vilka krav som sannolikt är centrala för EG och för att handeln skall löpa smidigt samt vilka krav i vitboken som sannolikt är av mindre betydelse ur handelssynpunkt. I det sammanhanget måste också fästas vikt vid den regel som danskarna fick igenom inom EG inför sin folkomröstning, nämligen rätten för ett land att ha kvar väsentliga miljöoch säkerhetsmässiga föreskrifter men att dessa då måste utformas på ett sådant sätt att deras inverkan på handeln minimeras. Analysen av vitboken måste naturligtvis också ge svar på frågan vilka liberaliseringsoch harmoniseringskrav i vitboken som regeringen upplever som eventuella problem ur svensk synpunkt, vilka förslag i vitboken där det inte finns några problem och slutligen vilka samarbetsområden som är speciellt angelägna ur svensk synpunkt. Sverige med sina blott åtta miljoner invånare väger naturligtvis lätt mot det stora EG. Skall vi komma någon vart i diskussionerna med EG måste därför den samlade styrkan av samtliga EFTA-stater utnyttjas så mycket som möjligt. Visserligen är vi då ändå bara tiondelen av EG:s folkmängd, men EFTA har ändå tyngd i sin egenskap av EG:s viktigaste handelspartner, och för länder som Västtyskland är EFTA-staterna av mycket stor betydelse både exportoch importmässigt. När Sverige nu vid halvårsskiftet på nytt besätter ordförandeposten i EFTA:s ministerråd vill jag uppmana statsrådet Gradin att med all kraft verka för en ökad samordning inom ramen för EFTA i förhandlingarna med EG. Skall de små EFTA-staterna ha någon chans att få gehör för sina synpunkter, då måste man samordna sig så mycket som möjligt. Senaste gången vi hade ett toppmöte inom EFTA på statsministernivå var i maj 1984 i Visby. Den gången gällde det att lägga upp strategin inom EFTA-kretsen efter den breda, i och för sig viktiga men ändå något vaga samarbetsöverenskommelsen i Luxemburg mellan EFTA och EG-staterna, som hade mötts där samlat för första gången. Om det någon gång har funnits behov av ett toppmöte inom EFTA-gruppen, så är det helt klart nu, när samtliga stater gör sig beredda att gå in i förhandlingar med EG om fördjupning av frihandeln och anslutning till EG:s inre marknad. Ett stort problem för Sverige och övriga EFTA-stater när det gäller att få gehör för sina synpunkter är den snäva tidsplan som EG har stakat ut för den interna marknadens genomförande i kombination med beslutsprocessen inom gemenskapen. När man väl har gjort upp inom EG på en viss punkt, finns det som regel föga utrymme för ett enskilt EFTA-land att komma med ändringsförslag, utan det blir fråga om ett ja eller nej, vilket många gånger kan vara olyckligt. En central fråga för oss liksom för övriga EFTA-stater är därför hur vi skall kunna föra fram våra synpunkter på olika vitboksfrågor redan på beredningsstadiet och innan EG ännu har fattat sitt beslut. Detta är inte minst viktigt i produktsäkerhetsoch miljöfrågor. Vi har redan standardiseringsorgan på vissa områden inom Europa som är öppna och där såväl EG som EFTA-stater deltar. Vi har också Eureka-organisationen på forskningsoch teknikområdet och litet till. Via EFTA borde vi gemensamt kunna pressa på om denna typ av förberedande diskussioner på ytterligare områden. Tillsammans med vissa stater inom EG borde Sverige och övriga EFTA stater kunna spela en pådrivande roll när det gäller miljö, arbetsmiljö och den s.k. sociala dimensionen av det ekonomiska samarbetet i Europa. Men det gäller alltså att hitta formerna för att driva dessa frågor så effektivt som möjligt. Inte minst fackföreningsrörelsen ute i Europa har förväntningar på att Sverige och andra EFTA-stater inte lägger sig platt på marken för de kommersiella krafternas krav, som man uttrycker det. Ingen kan säga att EG hittills har lyckats särskilt väl när det gäller viktiga delar av sin politik. På ett så centralt och avgörande område som sysselsättningen måste man tala om ett utomordentligt allvarligt misslyckande. År efter år stiger arbetslösheten. 19 miljoner går nu arbetslösa inom EG. Det innebär en arbetslöshet på över 10 Jo. Om detta skulle smitta av sig på Sverige vore vi verkligt illa ute. Detta förhållande bidrar naturligtvis till att tveksamhet uppstår om en alltför stor samordning med EG-staterna. Fru talman! Jag avstår i dag från att anlägga synpunkter på frågan inom vilka områden det kan vara speciellt besvärligt för Sverige att ställa upp på de förslag som EG-kommissionen för fram i vitboken om fullbordandet av den inre marknaden. Vi vet för övrigt inte särskilt mycket om kommissionens konkreta planering. Jag vill inte heller anlägga några synpunkter på vilka förslag som för svenskt vidkommande borde vara speciellt intressanta. Sådana synpunkter bör enligt min mening anstå tills regeringen har redovisat sitt analysarbete i en bred och öppen debatt, vilket ännu inte har skett. Låt mig i stället sluta med att säga att Sverige för sin del har all anledning att välkomna ett ekonomiskt och politiskt starkt EG, som ju är det yttersta syftet med planerna på att rasera handelshindren och skapa en gemensam marknad inte bara till namnet utan också i verkligheten. EG, och Västeuropa, har en viktig politisk uppgift att fylla som en modererande kraft i världspolitiken mellan de två supermakterna Sovjet och USA. Ju starkare Västeuropa blir ekonomiskt, desto bättre kan man axla den rollen.

Fru talman! Jag vill gärna tacka Lennart Pettersson för det hedersomnämnande jag fick när han utpekade mina förslag såsom vildvuxna. Jag tror att vi behöver en hel del mer av vildvuxna förslag i det här huset. Om Lennart Pettersson kan leverera ett skulle det vara välkommet. Mitt förslag att vi skulle delta i finansieringen av ett EG:s informationskontor vilar på den fasta övertygelsen att detta är i lika stor utsträckning ett svenskt intresse som ett EG-intresse. Som det nu är går information från EG till kommerskollegium, till departementet och till en institution på universi tetet i Stockholm, men eljest är det mycket dåligt med samordnad tillgång till information från EG i Sverige. Ett informationskontor skulle kunna tjänstgöra som en kanal för att göra EG-information tillgänglig på det sätt som jag beskrev i mitt huvudanförande. EG-parlamentet, Lennart Pettersson, är ett parlament där människorna lever med i och deltar i debatten både ljudligt och med kroppsrörelser. Det är också någonting som vi skulle må väl av att lära oss, Lennart Pettersson. Alldeles klart är att världspolitiska frågor debatteras i EG-parlamentets talarstol på ett sätt som verkligen visar att debatten går över kulturella och nationella gränser. Det är en mycket levande debatt, och det vore synnerligen angeläget att svenska politiker fick delta i den debatten, även om vi naturligtvis inte kan begära att de får delta i besluten. Det intressanta med Lennart Petterssons inlägg kommer givetvis från hans ursprung som ordförande i EFTA-delegationen. Jag tänker på hans synpunkter på EFTA. Jag gjorde i mitt huvudanförande en markering av den splittringstendens som finns i EFTA och av de svårigheter som organisationens själva uppbyggnad faktiskt innebär i relationerna till EG. Som underlag för denna min farhåga vill jag, förutom de exempel jag gav i huvudanförandet, peka på rapporten från de första sonderande samtal som fördes i Bryssel den 22 och 23 januari. Där betonade den österrikiske delegaten Österrikes önskemål om överläggningar med EG parallellt med och oberoende av samtalen mellan EG och Norden. Det är just så — tyvärr, kanske man skall säga — som EG ser ut i dag: en organisation som försvagas av nationella intressen. Naturligtvis är det sant att sex nationer kan ha en kraftfullare stämma inför EG-förhandlingarna, men bara om deras olika stämmor talar om samma sak. Jag tror mycket på det jag sade i huvudanförandet, nämligen att Sverige genom sin regering skall gripa initiativet och leda utvecklingen på ett aktivare sätt än som kan ske när vi representeras av EFTA-delegationen.

Fru talman! Jag blev en aning förvånad över en vändning i Lennart Petterssons anförande, som jag tror det kan finnas anledning att diskutera på ett mer nyanserat och kritiskt sätt. Det gäller tesen att EG, åtminstone potentiellt, skulle kunna vara en modererande faktor mellan supermakterna. Jag vet att vissa sådana möjligheter har framskymtat. Det hade att göra med att man hade en socialdemokratisk regering i Västtyskland och att människor som Brandt i Förbundsrepubliken, Kreisky i det EFTA-tillhörande Österrike och en del andra socialdemokratisksocialistiska politiker drev sådana från NATO-etablissemanget och USA något mer oavhängda tankegångar. Men det som är karakteristiskt i dag och har så varit under ett antal år är att den flygelns inflytande klart har minskat. I stället har man, som jag nämnde redan i mitt inledningsanförande, fått en utveckling, där USA insisterar på att självständigt kunna avgöra vad som skall vara västalliansens beslut och aktioner i konkreta lägen. USA vill alltså inte göra bruk av några konsultationer med sina allianspartner. Det gör att EG-ländernas förmåga att utgöra ett modererande inslag rimligtvis måste ha minskat. En intressant illustration till detta är t.ex. den socialistiske spanske premiärministern Felipe Gonzålez mycket servila och oerhört proamerikan ska uttalande i samband med Reykjavikskonferensen, då han sade att han tyckte det var helt riktigt att Ronald Reagan avvisade Gorbatjovs alla tankegångar och förslag. Det visar att det har skett en stämningsförändring, som inte alls stöder tesen om att EG inom en överskådlig framtid skulle kunna vara någon modererande faktor. Det är i och för sig beklagligt, men jag tycker att tesen som sådan är något äventyrlig. Vi bör nog granska den noggrannare innan vi förespråkar den.

Fru talman! Nic Grönvalls förslag blir inte bättre av att han upprepar dem. En av Nic Grönvalls motiveringar var uppenbarligen att vi behöver fler vildvuxna förslag i Sveriges riksdag. Jag kan förstå att Nic Grönvall känner sig litet ensam ibland på den punkten, men det hela blir inte bättre av att han fortsätter att föra fram än mer av den typen av förslag. Jag vill upprepa att speciellt den förflugna tanken att vi politiker på något sätt skulle adjungeras till EG-parlamentet ligger långt ifrån verkligheten, hur man än ser på den frågan. Men om Nic Grönvall kan få EG att betala för att inrätta ett informationskontor eller om han kan få till stånd ett sådant på annat sätt än genom att pungslå den svenska regeringen, då är vi självfallet intresserade av detta. Emellertid var det väl inte riktigt detta diskussionen gällde. Nic Grönvall för också en diskussion om splittringstendenserna inom EFTA. Jag vill ta fasta på det som förenar. Vi har av olika skäl markerat att vi inte söker medlemskap i EG. Talet om Norges stora beredvillighet att gå in är tillstor del gripet ur luften — det tror jag Nic Grönvall kan konstatera, om han tar en närmare titt på den norska opinionen. Även om det finns olikheter har vi inom EFTA ändå mycket som förenar, inte minst den låga arbetslösheten och den ganska väl utvecklade sociala välfärden i våra medlemsländer. Jag vill sedan gå över till Jörn Svenssons inlägg. Min tes om EG som en modererande kraft, både på kort och på lång sikt, tycker jag baserar sig på en riktig observation. Vi vet hur reaktionen i Europa har varit när det gäller nedrustningsalternativen, USA:s ”Stjärnornas krig” och liknande frågor. Naturligtvis kan man diskutera hur läget är för närvarande, men vi måste föra Europadiskussionen i ett mera långsiktigt perspektiv. Det kan ju faktiskt bli så — jag är alldeles övertygad om det — att socialdemokraterna förr eller senare kommer tillbaka till regeringsmakten i Västtyskland. Även i England och i Frankrike kan säkert majoriteterna skifta. Det är för övrigt alltid bra att världspolitiken handlar snarare om ett trekropparsproblem än om ett tvåkropparsproblem. Det ger större möjligheter till fördjupning, nya idéer och nya kombinationer. Det är inget argument mot ett ökat europeiskt samarbete att USA nu bestämmer så mycket också i Europapolitiken. Det är tvärtom ett uttryck för att EG just nu är mycket svagt — alltför svagt. Stärker sig EG ekonomiskt — och därtill kan kanske även vi bidra inom ramen för vår självständighet — kan EG tala med myndigare stämma. Det skulle vara till fördel, tror jag, också för världsfreden.

Fru talman! Låt mig ge några kommentarer till Lennart Petterssons synpunkter på vad jag har sagt om EFTA-organisationen. Om vi kastar en blick på EFTA-organisationen, finner vi sex nationer, varav fyra har den gemensamheten att de är neutrala smånationer mellan de två ekonomiska blocken i Västeuropa — det förenar dessa fyra. Norge ligger inne i NATO-alliansen, har haft en folkomröstning om medlemskap i EG och föri dag en mycket livaktig debatt om en ny prövning av EG-frågan. Vi vet att EG-parlamentet och EG-kommissionen har visat ett särskilt intresse för att ansluta Norge till EG; det skulle skapa bättre balans i EG:s uppbyggnad. Därför kommer Norge, hur mycket Lennart Pettersson än vill bortse från det, att inta en särställning. Och ute i Atlanten ligger Island, som naturligtvis redan genom det geografiska förhållandet intar en särställning. När man betraktar EFTA måste man göra det med utgångspunkt i dessa realiteter. Och vi har nu lärt oss att den nya regeringen i Österrike representerar en ny syn på EG-gemenskapen och talar om ett självständigt österrikiskt närmande till EG. I Schweiz har det förekommit opinionsmätningar, som visar att stora delar av den schweiziska befolkningen, som alltid har varit starkt neutralitetsbunden, är djupt intresserade av en anslutning till EG. Jag vill med detta inte på något vis förklara att EFTA-samarbetet är dött och skall dödförklaras. Jag säger bara att när vi i Sverige skall planera vår Europapolitik skall det ske främst med utgångspunkt i vår egen förmåga och våra egna initiativ, bl.a. genom mitt förslag att se till att svenskt näringsliv och svensk allmänhet har bättre tillgång till information och europeisk opinionsbildning. Det må vara att det vore vildvuxet att inrätta ett EG:s informationskontor i Stockholm, men det skulle vara vansinnigt nyttigt för både Lennart Pettersson och svenskt näringsliv.

Fru talman! Till Nic Grönvall vill jag säga att oavsett om Norge är med i NATO eller inte, och Norge är ju med i NATO, så finns det i Norge ett klart intresse av att kunna påverka utformningen av EG:s regler, som också kan komma att påverka oss när det gäller miljöföreskrifter, säkerhetsföreskrifter och mycket annat. Detta intresse finns alltså i Norge. Samma intresse finns i Sverige. Jag hoppas att det finns också i Österrike och Schweiz. Det är detta som bildar basen snarare än övergripande strategiska funderingar om varför det är viktigt att vi går samman inom EFTA-kretsen för att vid förhandlingarna med EG söka gemensamma lösningar. Om Norge har en extra styrka i detta sammanhang, är det extra viktigt att vi tillsammans tar dessa initiativ och försöker samla EFTA-kretsen för att åstadkomma mer än vad varje land kan åstadkomma för sig. Det är naturligtvis så, som Nic Grönvall sade inledningsvis, att EFTA består av sex små, i vissa fall mycket små länder. Det är ju först om man samarbetar som man kan uppnå litet mera. Det tycker jag att vi skall ta fasta på — det var så att säga mitt budskap i den här debatten. I övrigt är det intressant att notera att Nic Grönvall inte tycker att det är viktigt att vi blir så starka som möjligt i kontakterna med EG. Han tycker uppenbarligen att vi skall gå till de förhandlingarna och ge upp i stort sett allting. Det är inte min uppfattning, och jag tror inte heller att det är den svenska arbetarrörelsens linje.

Fru talman! Debatten har pågått en stund, och mycket har avhandlats av det som hör till handelspolitiken. Jag kanske inte har särskilt mycket nytt att komma med, men jag skall ändå passa på tillfället att lyfta fram några frågeställningar som jag tycker är viktiga och som inte så utförligt har diskuterats i dag. Den handelspolitiska deklarationen handlar ju i huvudsak om EG och de möjligheter som där skapas för svensk export genom att man inom EG försöker bygga upp en inhemsk marknad. Man tänker sig att den svenska regeringen nu skall göra allt för att få tillträde till denna inhemska marknad. På så vis skall man kunna gynna svenska exportsträvanden. För att nå detta måste man harmonisera och jämka en del regler och lagstiftningar. Detta har ju diskuterats mycket ingående tidigare i dag, och jag skall inte närmare gå in på det, eftersom det inte finns något mer att tillföra diskussionen. Det starka intresset för EG är förståeligt mot bakgrund av den ekonomiska politik som har förts. Det har ju klart sagts ut att den tredje vägens politik skall leva på ett permanent exportöverskott gentemot omvärlden. Då är det naturligt att regeringens handelsminister lägger fram en handelspolitisk deklaration som i huvudsak handlar om de starkaste köparländerna. Till övervägande del behandlar man ju Norden, Västeuropa, USA — jag skulle kunna nämna Japan också, trots att jag inte tror att Japan nämndes i deklarationen. Man ägnar kanske 80-90 26 av utrymmet åt Västeuropa och USA. Det här är synonymt med utvecklingen på handelsområdet. Det ligger emellertid en fara i detta — den starka bindningen till dessa länder gör att man är mer sårbar. Norden har ju problem: Norge har sjunkande oljepriser, Danmark står på potatiskur. USA har enorma budgetoch handelsunderskott som skall bekämpas. När dessa stora kunder börjar strama åt sin importpolitik leder det naturligtvis till problem för svensk exportpolitik. I regeringens deklaration sägs det ändå några allmänna ord om världen utanför Västeuropa och USA. Man nämner Punta del Este-mötet, och man ägnar några få rader på sista sidan åt att ansträngningarna måste ökas för att vidga exporten att gälla länder även utanför Västeuropa och USA. Varför ägnar man detta så få rader? Varför far man förbi detta problem med sådan flyktighet? Beror det på okänslighet inför problematiken att vi mer och mer tvingas in i ett snävt länderberoende? Eller beror det på att man anser att det räcker att vi handlar med de tidigare nämnda länderna? Sverige har ju bara 1,7 96 av världsexporten och 1,5 90 av världsimporten. Är tanken den att vi kanske inte orkar med allt? Har man en känsla av att det kostar mer än det smakar att söka vidare handelsförbindelser, att företagen inte orkar med detta? Jag tror inte det. De få raderna om dessa förhållanden, att vi binds mer och mer in i Västeuropa, kan inte dölja det faktum att vårt land ekonomiskt, tekniskt, ideologiskt och politiskt håller på att bindas allt hårdare just till dessa starka kapitalistiska länder och att en sådan här snäv inriktning på handelspolitiken leder till problem vad gäller neutralitetspolitik och själv Prot. 1986/87:99 = ständighetssträvanden. I den mån man strävar att nå ut utanför Västeuropa 1 april 1987 är det mot den nya kapitalismens framsida, Sydostasien, där Singapore och rr ert SIndönesien behöner sig: Utvecklingsländerna har en mycket liten andel av vårt lands utrikeshandel. Detsamma gäller COMECON-länderna, Östeuropa. Visst finns det betalningsproblem för utvecklingsländerna, som det står i deklarationen, och visst finns det administrativa problem och andra problem i handeln med östblocket. Men det här är saker som borde attackeras genom regeringens ekonomiska politik och handelspolitik. Man får inte ge upp inför ett faktiskt förhållande och fastna i en gammal form. Jag hade väntat mig åtminstone några diskussioner om nya strävanden mot en ny inrikting av handelspolitiken. Vad kan det finnas för skäl till att det sägs och görs så litet? Först och främst finns det som jag sade ett ideologiskt motstånd ute i företagen mot att handla med socialistiska länder, trots att man nu borde inse att såväl Folkrepubliken Kina som Sovjetunionen håller på att vakna ekonomiskt, med allt vad det innebär. De kommer att bli intressanta marknader med stor varuefterfrågan och skulle kunna få mycket stor betydelse för Sverige. Man kan bara nämna det stora gruvprojektet på Kolahalvön, där svensk industri möjligen kan få delta. Jag är säker på att det kommer massor av andra liknande projekt, som man måste vara beredd inför. Vänder man ansiktet så ensidigt mot Västeuropa och EG som man gör och som hela utrikeshandelsdeklarationen ger uttryck för, har man naturligtvis ryggen mot den andra delen av världen. Jag hade gärna sett att man hade försökt vända ansiktet mot dessa nya marknader och de möjligheter som faktiskt finns att bredda handeln och bredda länderurvalet, eftersom detta har så stor betydelse för hur vi skall kunna föra vår ekonomiska politik. Är det alls möjligt att föra en självständig ekonomisk politik, en arbetarpolitik, i vårt land om vi binder upp oss än hårdare med de starka kapitalistiska makterna och på så sätt underordnar oss deras villkor? Finns det flera skäl till denna bindning till Västeuropa och USA? Det nämns i deklarationen att den förstärks. Ja, det gör det. Teknikberoendet är ett. Det är naturligtvis inte avgörande, men det är väldigt viktigt. Genom att den svenska industrin tvingas underkasta sig USA:s militärstrategiskt betingade exportembargo av högteknologiska varor gentemot bl.a. östländerna, tvingas naturligtvis Sverige och de högst tekniskt utvecklade företagen i vårt land att underordna sig det amerikanska utrikesdepartementets och handelsdepartementets vilja på dessa områden. Regeringen trodde sig ha klarat av dessa problem genom att föreskriva en sådan tillämpning av lagstiftningen att Sverige inte skulle bli ett genomgångsland för högteknologiska varor gentemot länder som Reagan-regeringen inte tycker att vi skall handla med. Men detta är en kortsiktig politik, och den kan aldrig skapa någon varaktig lösning av problemet. Man måste naturligtvis försöka hitta en självständig utveckling och komma loss ifrån detta extrema teknikberoende, som gör att en främmande makt direkt kan diktera vår utrikeshandel och hur svenska företag skall agera. Det är helt otillständigt — om man menar allvar med en självständig politik. 54 Den nu så aktuella vapenexporten har just utifrån dessa teknologiska utgångspunkter blivit föremål för granskning i både Norge och USA. Så småningom kommer också andra länders dom över svensk exportpolitik. Då tänker jag inte i huvudsak på den olagliga exporten utan på den helt legala export som sker. Genom att det sitter utländska komponenter i materiel som används av det svenska försvaret, sitter vi fast i knipan. Detta visar hur inte bara handelsberoendet utan naturligtvis även försvarsberoendet har ökat. Mot denna bakgrund är det anmärkningsvärt att dessa för framtiden så viktiga problem inte alls berörs i den handelspolitiska deklarationen. Där nämns inte ett ord om att vi har tvingats in i ett teknologiskt beroende av den ena stormakten. Det nämns ingenting om att man som alternativ till denna bindning till Västeuropa och USA, som man inser håller på att ske, skulle söka sig ut till andra marknader. Det står några rader, men ingenting om vad regeringen tänker sig eller vill göra för att lösa dessa problem. Skall detta tolkas så att regeringen försöker tiga ihjäl problemen? Eller vet man sig ingen levandes råd, hur man skall ta sig ur knipan? Har regeringen kanske över huvud taget ingen ambition att angripa problemen med den ensidiga inriktningen av handeln och den teknologiska underkastelsen och beroendet av de stora kapitalistiska länderna? Det skulle förvåna mig om det vore på det sättet. Naturligtvis går det inte att genomföra en handelsdebatt utan att nämna vapenexporten. I dagarna duggar avslöjandena tätt i tidningarna. Varje dag är det nya reportage: Misstänkt smuggel. Erkänt smuggel. Visste regeringen något? Visste krigsmaterielinspektören något? Vad visste de borgerliga ministrarna på sin tid? Vad visste de socialdemokratiska? Efter undersökningar av alla de kommissioner som har tillsatts kommer — förhoppningsvis — allt detta att klarläggas. Sanningen måste fram, hur obekväm den än är. Olagligheterna är naturligtvis intressanta, men det finns andra skäl att granska vapenexporten.

Moderaterna, som nu gärna deltar i debatten om vapenexporten, har på tio år över huvud taget inte intresserat sig för frågan. Jag har gjort en granskning av vilka som har ställt frågor och interpellerat, och moderaterna har inte varit med alls. Men nu, i ett läge då man ser en chans att komma åt regeringen, är man aktiv. Vårt parti har ägnat stort intresse åt de här frågorna under årens lopp, just därför att vi anser att den export som har pågått med regeringarnas goda minne inte har varit förenlig med lagen. Det behövs inte något smuggel eller någon dold export för att vi skall kritisera exporten. Krig och stora vinster har alltid gått hand i hand för kapitalet. Storfinansen har tjänat på krigen. Det går att se hur gruvorna i Bergslagen har öppnats och stängts i takt med krigen, om man bekymrar sig med att åka runt och ta reda på vilka perioder de varit i drift och legat nere. Stålkonjunkturerna ökar naturligtvis i avsättningstider. Folk, vanliga människor och arbetare, har däremot alltid förlorat. Därför är jag inte ett dugg förvånad över att smuggel av krigsmateriel har förekommit. Vad jag däremot är förtvivlad över är att vapenexport helt öppet har gått till regimer som mördar och förtrycker. Jag tänker främst på Indonesien och dess ockupation av Östtimor och folkmordet på ön, som ju har varit ett samtalsämne under ca tio år. Jag vet faktiskt inte hur det är i år, men det vore intressant att få en redogörelse av handelsministern. Så sent som förra året beviljade ju regeringen nya licenser för export till Indonesien, och jag anser att det är helt otillständigt att göra på det viset. Om man fördömer företag för att de exporterar olagligt till regimer som inte godkänns av regeringen, tycker jag inte att regeringen själv heller borde exportera till en mördaroch förtryckarregering som enligt en enig internationell opinion bedriver folkmord. Inte nog med att krig och storfinansens vinster hör ihop, krig och den tredje vägens exportframgångar hör tydligen också ihop. Regeringen är naturligtvis angelägen om goda exportsiffror och om att den tredje vägens politik skall lyckas, och några hundra miljoner eller mer bidrar ju till att förbättra statistiken. Det finns skäl att här ställa frågan om den framtida vapenexporten. Jag håller med den moderate talaren om att det är märkligt att denna inte alls nämns i handelsdeklarationen. Hur har man tänkt sig den framtida vapenexporten? Har man tänkt sig någon begränsning? Vilka länder skulle i så fall förekomma? Vilka bedömningar gör regeringen av utvecklingen? Ett klargörande från utrikeshandelsministern vore på sin plats. Till sist några ord om ett annat viktigt ämne, som i och för sig skulle räcka tillen hel debatt: utlandsinvesteringarna. Man kan undra vad utlandsinvesteringarna har med handeln att göra — de är ju oftast investeringar i produktionsanläggningar eller uppköp av företag utomlands. De har med handeln att göra på så sätt att man exporterar svenska arbetstillfällen. Man exporterar produktion som annars skulle ske i vårt land och kunde vara export till andra länder. Om den inte sköts av svenska företag i Sverige utan av svenska företag i utlandet, blir det genast fråga om import. Det måste ju vara ett intresse för utrikeshandelsministern att begränsa utlandsinvesteringarna i sådan mån att man kan behålla vettiga handelsbalanssiffror. Förra året investerades 35 miljarder kronor utomlands — lika mycket som det skulle kosta att köpa alla aktier i Volvo och Saab på Stockholmsbörsen. Det är enormt. 50 000 personer blev på så sätt anställda i svenska företag utomlands — samtidigt som vi vet hurdan den regionala utvecklingen är och vilka problem som finns här hemma när det gäller industrisysselsättningen. Naturligtvis kommer detta att avspegla sig i framtida handelssiffror, eftersom produktionen internationaliseras och sönderdelas och den svenska ekonomin och industrin mer och mer blir en sammansättningszon i den kapitalistiska världen. Vilka åsikter har utrikeshandelsministern om de här allvarliga utvecklingstendenserna? Jag hittar ingenting i deklarationen. Därför ställer jag frågorna nu.

Fru talman! En viktig förutsättning för den industriella revolutionen på 1800-talet var tillkomsten av järnvägarna. Sedan rullade verksamheten på dessa framgångsrikt till framåt 1930-talet, när bilismen började visa en gryende expansion. Då förändrades i mycket snabb takt de transportekonomiska förhållandena i landet. Men det var inte förrän efter andra världskriget som trafikutvecklingen vad gällde bilismen, och även flyget, blev explosionsartad. Det har fört med sig ett stort antal utredningar och beslut i Sveriges riksdag om hur vi skall ordna kommunikationerna i landet. Det är en förutsättning för den välfärdsutveckling som vi alla eftersträvar att vi kan ordna kommunikationerna effektivt och på billigast möjligast sätt. Vi hade från 1953 fram till 1963 en trafikpolitisk utredning, som utmynnade i 1963 års trafikpolitiska beslut. Det beslutet vilade i mycket hög grad på principerna om konkurrens, lägsta transportkostnad och så litet regleringar som möjligt. Det tycktes vara bra. Man hoppades att transportbehovet skulle tillgodoses på bästa möjliga sätt genom att alla trafikslag fick konkurrera på lika villkor med varandra. Men bilismens och även flygets stora framgångar gjorde framför allt järnvägstransporterna alltmer utsatta. Även utvecklingen på de miljöoch regionalpolitiska områdena gjorde att man i början på 1970-talet började fundera i nya banor. 1963 års trafikpolitiska beslut innebar att varje trafikgren hade kostnadsansvar. Men i 1972 års trafikpolitiska utredning började man fundera på en trafikpolitik som skulle ha en mer samhällsekonomisk inriktning. Man skulle försöka åstadkomma en marginalkostnadsanpassad prissättning och vidare tillse att landets olika delar hade en tillfredsställande trafikförsörjning. Allt detta skulle på något övergripande sätt samordnas. Men utvecklingen har visat att 1979 års trafikpolitiska beslut, grundat på denna som det syntes förnämliga övergripande princip, var misslyckat. 1979 års beslut bestod i att de olika transportgrupperna fortsatte, var och en för sig, att verka efter företagsekonomiska principer. Därför har det beslutet i sig inbyggt motsägelsefulla bestämmelser. För några år sedan kom vi i moderata samlingspartiet fram till att det inte håller längre. 1979 års trafikpolitiska beslut har inte konkretiserats i tillräcklig utsträckning eller i vissa delar varit felaktigt. Den trafikpolitiska utvecklingen i landet måste därför på nytt ses över. Regeringen har nu beslutat — på grund av utvecklingen när det gäller regionalpolitik och näringspolitik liksom på grund av trycket från inte bara de politiska partierna utan också näringslivet — att försöka i snabb takt vidareutveckla och konkretisera 1979 års trafikpolitiska beslut. Jag vill med en gång säga, att detta är vällovligt. Vi har ingenting emot att man försöker att bättre än hittills konkretisera och vidareutveckla 1979 års 57 trafikpolitiska beslut i de delar där det är möjligt. Men vi säger också att det är nödvändigt, även vid enskilda konkretiseringar av 1979 års trafikpolitiska beslut, att ha parlamentarisk medverkan. Hearingar som kommer att äga rum med näringslivets olika organisationer och med oss från de politiska oppositionspartierna kommer ändå att mynna ut i att en socialdemokratisk regering lägger fram propositioner och ställer oss i riksdagen, dvs. oss i oppositionspartierna, inför fait accompli. Regeringen kommer naturligtvis att ge sina propositioner en inriktning som har en socialdemokratisk grundsyn. Detta reagerar vi emot. Men vi skall i positiv anda medverka så långt vi kan och så långt det begärs av oss. Utvecklingen för slutet av vårt århundrade, tiden runt sekelskiftet och början av tjugohundratalet, går med våldsam kraft framåt. Vi tror därför att det krävs ett annorlunda synsätt än det hittillsvarande på den framtida transportoch trafikpolitiken i landet. Därför behövs ånyo en stor bred parlamentarisk och näringslivsanknuten utredning, som kommer att ta några år men som kan assimilera nya strömningar. Som exempel på nya strömningar kan jag peka på att tidigare i dagens debatt har nämnts betydelsen av att vi närmar oss EG. Vi ligger med 8,5 miljoner människor i utkanten av Västeuropa. Våra stora marknader finns på kontinenten. Vi måste närma oss dem i så stor utsträckning som möjligt. Det mest konkreta sättet att närma sig kontinenten är att förkorta resoch frakttiderna till den. Redan 1992 kommer EG att ha liberaliserat hela transportmarknaden inom sig. Det är då mycket väsentligt att Sverige är med och i så stor utsträckning som möjligt har harmonierat sina bestämmelser med EG:s, så att vi kan bli en del av den stora marknad som där utvecklas. Det finns också enorma krafter i gång för att förändra transportlederna i landet. Jag kan peka på de nya metoderna för materialadministration och logistik — det senare ett finare ord för att rätt vara i rätt mängd kommer fram i rätt tid till den som skall ha den. Det är alltså oerhörda samhällsekonomiska och företagsekonomiska förtjänster förbundna med att vi får en transportekonomi som fungerar — och gör det rationellt. Även strävandena på miljöområdet ställer stora krav på vår anpassning av trafikoch transportförhållandena i landet i framtiden. Det är således därför vi har krävt att denna parlamentariska utredning skall komma till stånd. Jag sammanfattar alltså: Vi är positiva till att medverka i konkretiseringar av gällande trafikpolitiska beslut som regeringen arbetar med, men vi kräver av skäl som har med den långsiktiga trafikpolitiken att göra att få deita i det arbetet. Vi kräver vidare att det skall etableras en stor ny trafikpolitisk utredning. Jag skall också säga några ord om vår övergripande syn på förändringar i nuläget av 1979 års trafikpolitiska beslut. Vi vill i så stor utsträckning som möjligt bolagisera de affärsverk som finns under kommunikationsdepartementet. Vi tycker att affärsverksformen har blivit för gammalmodig som företagsform. Den är olämplig av den anledningen att den transportverksamhet som bedrivs i affärsverken inte konkurrerar på lika villkor med de transportgrenar för vilka aktiebolag är den vanligaste företagsformen. Ett affärsverk är en del av staten, och staten är en ekonomisk maktfaktor som därför inte konkurrerar på lika villkor med de vanliga aktiebolagen. Därför bör såväl SJ som luftfartsverket och sjöfartsverket bolagiseras och liksom Prot. 1986/87:99 aktiebolagen låna sina pengar på den öppna lånemarknaden och på det viset — 1 april 1987 konkurrera med de övriga transportgrenarna. Myndighetsinslagen i affärsverken bör skiljas ut till ett särskilt myndighetsverk, där all myndighetsverksamhet är centraliserad och vilket sorterar under kommunikationsdepartementet. När det gäller de framtida investeringarna på vägområdet är t.ex. uppslaget om ScanLink intressant, och vi moderater ställer oss positiva till en prövning av det. Vi ställer oss också positiva till en satsning på en motorvägstriangel, om det går att skaffa de nödvändiga ekonomiska resurserna till en sådan. Likadana infrasystem bör kunna sättas upp för järnvägarnas skull. Luftfarten skall avregleras i så stor utsträckning som möjligt, därför att även för den skall gälla att fri konkurrens är det bästa, framför allt för kunderna men också för företagens effektivitet. Vi moderater är välvilligt inställda till investeringar av typ Österleden, Arlandabanan, Mälarbanan och Götalandsbanan — välgörande investeringar iinfrastrukturen som alla kommer att ha glädje av. Sådana satsningar har lika stor betydelse regionalpolitiskt som satsningar på mera avlägsna regioner, som säkert också kommer att få den investeringsverksamhet som behövs. Hur skall då allt detta kunna finansieras? Vi moderater vill att alternativa finansieringsformer skall provas. Skattetrycket har nu vuxit så kraftigt att man även på ansvarigt regeringshåll skyggar inför ytterligare skattehöjningar. Med alternativa finansieringsformer avser vi moderater inte sådana som regeringen nu har kommit överens med åkeribranschen om, nämligen att höja fordonsskatten med 50 96 för att under en tioårsperiod ta fram 4 miljarder i syfte att inför harmoniseringen med EG-marknaden förbättra broarnas och vägarnas bärighet samt förbättra skogsvägarna för skogsindustrin. Vi tänker på andra direkta avgiftsformer som ger den avgiftsbetalande valuta för kostnaden. Jag vill anklaga socialdemokraterna i detta sammanhang. Trots att de säger sig hålla med om den moderata principen att konkurrens skall ske på lika villkor, är de alltför långsamma när det gäller att ta itu med avregleringen — det finns fortfarande alldeles för mycket byråkrati inom transportsektorn. Jag kan peka på den snåriga yrkestrafiklagstiftningen och den för alla så uppenbart felaktiga konstruktionen för taxiföretagsamheten i landet. Allt sådant måste avregleras och avbyråkratiseras. Det måste bli mer frihet för de företag som konkurrerar på en öppen marknad att göra det. Jag skall också säga några ord om SJ. SJ är föremål för en noggrann analys inte bara av arbetsgrupper inom kommunikationsdepartementet utan också inom SJ självt. Det beror på att SJ verkar i en konkurrenssituation där man inte kan hävda sig tillräckligt bra företagsekonomiskt sett utan har enorma förluster. Det beror kanske till en del på att järnvägsnätet är för stort, på att organisationen är felaktig och för byråkratisk. Allt detta måste ses över. Vi moderater ställer oss tills vidare positiva till tanken på att för SJ-transporternas och järnvägsnätets del skiljs banan ut som ett särskilt banverk, inte för att på det sättet öka kostnaderna för järnvägarna i landet men för att, i den mån de kostar, på ett mera öppet och korrekt sätt visa att kostnaderna bärs av skattebetalarna. Hur SJ skall delas upp — om det skall bli 59 ett persontrafikaktiebolag och ett godstrafikaktiebolag — är för tidigt att sia omi dag, men stora organisatoriska förändringar måste till om SJ skall kunna hävda sin plats på svensk transportmarknad. Fru talman! Jag har med detta inlägg dels uttalat kritik över det sätt varpå socialdemokraterna hu handhar trafikpolitiken, dels angett de bredare linjerna för moderata samlingspartiets syn på trafikpolitikens framtida utveckling. Jag yrkar slutligen bifall till reservation 1 i trafikutskottets betänkande 12.

Fru talman! Samhällsutvecklingen och teknikens utveckling har genom århundradena medfört val av olika transportlösningar. Transporter med häst och vagn ersattes på 1700-talet i Europa av transporter på kanaler och vattendrag. Under senare hälften av 1800-talet blev järnvägstransporterna dominerande. Sedan andra världskriget har vägtransporterna och flyget hela tiden ökat sin marknadsandel medan järnvägens marknadsandel har minskat. Det blir mycket kostsamt att med hjälp av samhällsekonomiskt olönsamma investeringar och andra statliga subventioner och regleringar försöka hålla kvar transportlösningar som inte längre är samhällsekonomiskt effektiva. En studie från Världsbanken visar t.ex. att länder som med stora subventioner försökt hålla uppe järnvägens marknadsandel har misslyckats. Eftersom järnvägens marknadsandel minskar, måste man vara extra noga med att se till att de stora järnvägsinvesteringar som görs är samhällsekonomiskt lönsamma. Världsbanken, som bl.a. lånar ut stora belopp till järnvägsinvesteringar i u-länder, har konstaterat att järnvägsinvesteringar systematiskt har givit sämre lönsamhet än vad investeringskalkylerna utvisade. Detta torde dels bero på att järnvägsplanerarna överskattar den framtida marknadsandelen, dels på att järnvägen i de flesta länder är en väl etablerad organisation, som har goda möjligehter att påverka politiska beslutsfattare. Det är oförenligt med den gällande trafikpolitiken att regeringen låter SJ investera för över 2 miljarder kronor om året utan att ställa krav på ett tillfredsställande samhällsekonomiskt beslutsunderlag. SJ måste i sin nuvarande form betraktas mer som en myndighet än som ett bolag. Det är därför mycket otillfredsställande att SJ inte låter utomstående få insyn i beslutsunderlaget för SJ:s stora investeringar med hänvisning till att det är affärshemligheter. Fristående ekonomer bör granska SJ:s beslutsunderlag och ge ett eget utlåtande om vad de anser vara samhällsekonomiskt och företagsekonomiskt lönsamt innan riksdagen beviljar medel. Om endast samhällsekonomiskt klart lönsamma investeringar genomförs, finns förutsättningar att genom marginalkostnadsanpassade taxor utnyttja det befintliga järnvägsnätet så väl som möjligt. En svaghet med nuvarande trafikpolitik är att man inte tillräckligt har uppmärksammat att privata och statliga företag tillsammans med statliga affärsverk har en dominerande ställning på transportmarknaden. De har alla en företagsekonomisk, inte samhällsekonomisk grundsyn för sitt agerande. De investerar på grundval av företagsekonomiska, inte samhällsekonomiska — Prot. 1986/87:99 kriterier och sätter priser efter vad marknaden och produktionskostnaden 1 april 1987 tillåter — inte efter de samhällsekonomiska marginalkostnaderna. Det är egentligen bara vägsektorn som planeras enligt 1979 års trafikpolitik. ViGGren(veckung så a § är EA + 1979årstrafikpolitiska En klar gränsdragning behövs mellan vad som skall överlämnas till beslut u marknaden och vad som direkt skall planeras efter den samhällsekonomiska grundsynen i 1979 års trafikpolitik. Marknadsekonomin ger allmänheten och företagen de mest prisvärda och varierande transporttjänsterna inom de områden där förutsättningarna för marknadsekonomi är uppfyllda. Grundregeln är därför att endast gå ifrån marknadslösningar när det finns goda skäl att i stället låta en myndighet driva verksamhet. Inom transportområdet är det motiverat att samhället genom statliga verk direkt äger basnäten. Det gäller vägnätet och det gäller järnvägsnätet. Storflygplatser kan också räknas hit. Däremot gäller det inte trafiken på vägar, järnvägar och flygplatser. Olika bolag bör i konkurrens få köra sina bilar, bussar, tåg och flygplan.

De delar av transportsektorn som drivs i myndighetsregi kan planeras i enlighet med 1979 års trafikpolitik. Återstående delar planeras enligt företagsekonomiska kriterier. Samhället bör då genom lämpliga ramar för företagens agerande påverka dessa så att det som är företagsekonomiskt lönsamt också är samhällsekonomiskt önskvärt. , De expanderande trafikområdena vägtrafik och flyg kan täcka sina kostnader väl. Det är därför otillfredsställande att biltrafiken och flyget delvis subventioneras av samhället. Den subvention som inrikesflyget har genom att man inte betalar vare sig bensinskatt eller mervärdeskatt på investeringar i flygplan är inte rimlig, samtidigt som järnvägen subventioneras för att inte tappa marknadsandelar till flyget. Flertalet av de statliga flygplatserna går med förlust. Egentligen är det bara Arlanda som ger ett bra överskott. Å andra sidan finns i dag ett så hårt tryck på Arlandas kapacitet att en kapacitetsökning är nödvändig, och då kommer stora belastningar på kapitalsidan att bli kännbara även för den flygplatsen. Om de olika flygplatserna kunde utgöra egna bolag med rätt att själva sätta sina taxor skulle ett större kostnadsmedvetande bli följden och verksamheten bli effektivare. Bilisterna i våra storstäder svarar inte för de kostnader de orsakar. En person som tar bilen i stället för tunnelbanan under högtrafik i Stockholms innerstad orsakar andra bilister, kollektivtrafikanter och personer som vistas i innerstaden trängselkostnader och miljökostnader på 10-20 kr. Dessutom subventioneras många bilister genom bilavdrag. För att storstädernas subventionerade biltrafik inte skall bli alltför besvärande för miljön, subventioneras alternativet kollektivtrafiken med miljardbelopp. Detta leder till onödigt höga skatter och till att gångoch cykeltrafiken får en avsevärt lägre omfattning än den annars skulle ha. 61 I en liberal trafikpolitik skulle finansieringen klaras genom att expanderande områden, som vägtrafik och flyg, väl betalar sina kostnader, medan järnvägens befintliga infrastruktur utnyttjas på ett samhällsekonomiskt optimalt sätt genom marginalkostnadsanpassade avgifter. Miljöstörningar från vägtrafiken, flyget och sjöfarten skall kontrolleras genom en kombination av bestämmelser och avgifter. Dessa avgifter kan t.ex. gälla vägtrafikens avgasutsläpp. De delar av transportsektorn som planeras efter företagsekonomiska kriterier kan påverkas genom att staten genom avtal kommer överens om att företagen skall hålla låga lågtrafiktaxor, så att inte onödigt många platser går tomma. Företagen får ersättning för de begränsade förluster som en samhällsekonomiskt önskvärd taxesättning medför. Huvudkritiken mot 1979 års trafikpolitik har gällt finansieringen av de underskott som skulle uppkomma för SJ om alla avgifter sattes efter samhällsekonomiska marginalkostnader. Tanken i 1979 års trafikpolitik är att landtransportsektorn väg och järnväg gemensamt skall svara för sina kostnader. SJ:s underskott på grund av marginalkostnadsanpassade taxor skulle finansieras via skatter på vägtrafiken. Denna tanke är riktig om man ser utvecklingen på transportområdet i ett större sammanhang. Det trafikpolitiska beslut som riksdagen på förslag av folkpartiregeringen togi juni 1979 var i långa stycken ett bra beslut och innebar en god grund även för 1990-talets trafikpolitik. Den snabba förändring som sker i samhället kräver ändå en översyn även av trafikpolitiken. Regeringen har insett detta och har tydligen i årets kommunikationsbilaga redovisat att man inom regeringskansliet håller på med ett översynsarbete. Vi har i en reservation, tillsammans med moderaterna och centern, kritiserat det sätt som regeringen valt för det trafikpolitiska översynsarbetet. Den kritiken har vi gång på gång framfört till socialdemokraterna. Det kan inte vara rimligt att de ensamma, inom regeringskansliet, skall arbeta fram den trafikpolitik som skall gälla under 1990-talet. En bred parlamentarisk utredning borde vara en naturlig väg att tillsammans diskutera fram den trafikpolitik som skall gälla inför kommande årtionden. Jag vill, fru talman, med det jag har anfört yrka bifall till reservation 1 som är fogad till trafikutskottets betänkande 12.